Fru talman! När det gäller frågan om polisbristen vill jag svara att vi från regeringens sida i många sammanhang har påpekat att det inte är bara polisbristen som orsakar problem -- den är ett av problemen. Men vi måste också tala om moral och etik, vi måste informera, och vi måste påverka varandra. Det är också av avgörande betydelse. När det gäller vapen sade jag att vi kommer att se över vår lagstiftning med hänsyn till EG-reglerna, men jag sade också att vi måste följa upp den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 januari och som också innebär strängare regler för förvaring av vapen. Överläggningar mellan handeln och övriga förekommer redan. När det gäller kommissionen vill jag på nytt påpeka att jag i höstas var överens med handelns företrädare om att vi inte skall ha en kommission. Eftersom det fanns en formell skrivelse fick vi också formellt svara nej.
Fru talman! Jag har velat ta upp polisbristen därför att den i generella termer vid flera olika tillfällen av regeringen anförts som förklaring till bl.a. våldsproblematiken. Jag tycker också att det finns all anledning att se allvarligt på de brister som faktiskt finns, men man skall inte överdriva dem och ge intryck av att regeringen är beredd att sätta till avsevärda resurser för att öka antalet poliser -- det är ju faktiskt inte avsikten, och om det är vi, justitieministern och jag, ense. Jag vill då också konstatera att det inte nu finns någon antydan till ytterligare resurser till poliserna. Det enda man åstadkom i nästa års budget var faktiskt 100 fler poliser i utbildning. Men det var faktiskt hundra färre än moderaterna krävde tidigare. Jag tror att det ur många synpunkter är klokt att sluta tala om polisbristen utan i stället konstatera, precis som justitieministern gör, att det behövs åtgärder också på en rad andra områden inom samhällslivet för att man skall komma till rätta med brottsligheten.
Fru talman! Det är utmärkt att statsrådet tar upp frågan om moral och etik. Moral och etik fungerar emellertid inte om man inte har klara regler och ger klara signaler till människorna i ett samhälle om hur man vill ha det. Det är faktiskt regeringens uppgift att skapa sådana regler. Det är bra om det blir en genomgång av de regler som gäller förvaring av vapen och om de reglerna kan skärpas. Min fråga kvarstår dock: Vad vill man göra med hemvärnsmännens och officerarnas vapen? Skall de bort från hemmen och förvaras på ett bättre ställe? Militären säger nu att stölderna i de säkra förråden har mycket mindre omfattning. Jag tycker därför att det bara är att lämna in vapnen. Jag vill ha ett svar på den frågan.
Fru talman! Justitieministern säger att man var överens med handeln när det gäller en kommission. Då är det litet förvånande att man från Köpmannaförbundet för någon vecka sedan gick ut med ett uttalande som var mycket kritiskt mot justitieministern. Man kritiserade att det inte hade blivit en kommission. Det verkar som om kontakterna på något sätt inte har klaffat. Det finns kanske anledning för justitieministern att ta en förnyad kontakt. Hos Köpmannaförbundet upplever man uppenbarligen att man har fått nej till åtgärder. I uttalandet, som ställdes till justitieministern, skrev man: ''Att helt avstå från åtgärder från statsmakternas sida måste rimligtvis vara otänkbart, främst med tanke på det upptrappade våldet under den senaste tiden som i betydande omfattning drabbat människor engagerade i detaljhandel och serviceföretag.'' Man är ganska frän i sin kritik. Det vore bra om justitieministern tog förnyade kontakter och försökte reda ut om det föreligger ett missförstånd här. Det här är en viktig fråga för handeln och de handelsanställda.
Fru talman! Statsrådet svarade mig att det förekommer överläggningar. Jag utgår ifrån att det i första hand är handeln som avses. Med anledning av den senaste tidens många väpnade rån mot värdetransporter samt det faktum att en polisman har skjutits till döds, vill jag föreslå att man skall inbjuda olika branschorganisationer för att höra deras synpunkter. Därefter kan vi ta sats på nytt. Jag vill peka på en egendomlighet. Man har t.ex. ett så omfattande skydd som en polisbil eller en polispatrull, men i slutändan låter man ändå en vaktman ensam bära flera miljoner. Då är det någonting som brister, ungefär som när man inte sätter in grinden i ett gärde.
Fru talman! När det gäller hemvärnsmän och officerare, Sigge Godin, har vi inga planer på att ändra reglerna utöver det som man redan har fattat beslut om, nämligen strängare krav på förvaring av vapen. Så till diskussionerna med handeln. Det har skett förnyade kontakter. För drygt två veckor sedan hade jag en ny sittning med företrädare för handeln. Vi diskuterade olika krav. Från handelns sida hade man släppt kravet på en kommission. Vi diskuterade varför man hade släppt kravet. Vi var överens om att man inte löser problemen på det sättet. Jag kan inte lägga mig i hur man från handelns sida utformar sina pressreleaser. Jag blev naturligtvis mycket besviken när jag såg vilken information som går ut. Men vi har våra minnesanteckningar från sammankomsten med företrädarna för handeln. Det förekommer redan diskussioner mellan handeln och polisen. Bland annat ligger dessa diskussioner bakom utformningen av rekommendationerna från brottsförebyggande rådet och polisen.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det inte tilltalade mig. Det är bättre att få ett svar än inget. Jag tycker faktiskt att regeringen inte tar särskilt seriöst på problemet i den här frågan. Göthe Knutson målade nyss upp hur situationen ser ut. Man måste överväga alla insatser när situationen är så allvarlig. Man måste framför allt klargöra för svenska folket vilka regler som gäller i det här samhället. De måste gälla alla yrkeskategorier. Det får inte vara något snobberi att officerare skall ha vapen liggande hemma. De är också bara människor och kan också missköta säkerheten. Detsamma gäller för hemvärnsmännen.
Fru talman! Jag är tacksam för att statsrådet gav beskedet beträffande hemvärnsmän och förvaring av vapen att det inte blir någon ändring i reglerna. Om hemvärnsmän och officerare inte finge ha vapnen hemma skulle åtminstone poängen med hemvärnet gå förlorad. Hemvärnet skall vara mobiliseringsbart redan i hemmet. Där finns mobplatsen. Beträffande officerare måste samma regler gälla. Däremot bör man naturligtvis granska dem som söker till hemvärnet, så att inte fler misstag görs. Jag är litet orolig för att det nu kan gå ut fel signaler till domstolarna. Jag tar nu upp ytterligare en punkt i statsrådets svar. Jag är inte riktigt till freds med domstolarnas straffmätning i alla de fall det gäller rån och liknande brott. Jag tycker att man dömer ut för låga straff. Det skulle bli mycket färre rån om fler rånare satt inne längre tid.
Fru talman! Jag tillhör personligen dem som har en mycket restriktiv inställning när det gäller vapen. Sveriges riksdag beslutade så sent som i höstas om en ny vapenlag. Denna trädde i kraft för knappt två månader sedan. Som jag har sagt tidigare tycker jag att det är viktigt att vi följer upp de nya stränga reglerna för att eventuellt, beroende på vad vi får för utfall, på nytt se över om reglerna är tillräckliga.

Fru talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet våldsbrott som begås av våldsbrottslingar som skrivits ut från sluten psykiatrisk vård. Låt mig först säga att jag blir mycket illa till mods när jag läser om de händelser som Birgit Henriksson tar upp. Som Birgit Henriksson vet antog riksdagen förra våren den tidigare regeringens proposition om psykiatrisk tvångsvård m.m. Propositionen har lett till lagstiftning som trädde i kraft så sent som vid årsskiftet. Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att större hänsyn kan tas till behovet av samhällsskydd. T.ex. skall domstolen förena överlämnandet till rättspsykiatrisk vård med en föreskrift om särskild utskrivningsprövning, om det finns risk att den dömde på nytt begår ett brott av allvarligt slag. Utskrivningsprövningen skall då göras av länsrätten. Vidare har vårdinrättningarna ålagts att underrätta målsäganden om en patient rymmer eller annars avviker. Även om man kan ställa frågan om det nya utskrivningsförfarandet kommer att innebära en tillräcklig förbättring när det gäller behovet av samhällsskydd, bör vi avvakta erfarenheterna av den ändrade lagstiftningen. Ännu kan vi ju inte dra några säkra slutsatser av de nya reglernas effekter. Som jag redovisade redan i budgetpropositionen är det dock min avsikt att noga följa utvecklingen, och om det framstår som påkallat kommer jag att initiera förnyade överväganden om hur den straffrättsliga särregleringen lämpligen bör utformas.
Fru talman! Jag vill först tacka justitieminister Hellsvik för svaret. Jag är mycket tacksam för justitieministerns avsikt, som jag ser som ett löfte, att noggrant följa utvecklingen. Jag vet att lagstiftningen är ganska ny. Jag hade synpunkter på den redan vid tillkomsten. Jag var rädd för att åtgärderna inte skulle vara tillräckliga, vilket det ju ibland visar sig att de inte är. Alltför många kvinnor är rädda för hot. Dessa hot framställs ofta med avsikten att de skall verkställas. Många gamla föräldrar lever i ångest och med rädsla för en våldsam son. Som regel är männen våldsammast. När jag nu i februari skrev min fråga hade just en 40-årig man omhäktats för våldtäktsförsök. Denna man var dömd fyra gånger tidigare. Tre av brotten begick han medan han var försöksutskriven från sluten psykiatrisk tvångsvård. Sådana här fall inträffar gång på gång, även när det gäller notoriska våldsmän. I dag förväntar sig många att den borgerliga regeringen med kraft skall ta tag i problemet. Man tycker att det är förfärligt och man undrar varför inget blir gjort. Det verkar vara en trend att man i dag dömer till fängelse i större utsträckning. Men det hjälper inte, eftersom förövarna behöver vård. Kan justitieministern tänka sig att utreda om det är möjligt att döma personer till sluten psykiatrisk vård när så är erforderligt, men att låta dessa personer sitta av sin fängelsetid när de blir friskskrivna? De kan få förnyade vårdinsatser om så behövs, men de får ändå sitta sin tid i fängsligt förvar.
Fru talman! Det förslag som Birgit Henriksson tar upp här är ett förslag som har varit föremål för riksdagens prövning under 80-talet. Det blev mycket starkt kritiserat. Om uppföljningen av den nya lagstiftningen visar att de nya reglerna inte ger ett tillräckligt skydd kan det finnas anledning för oss att på nytt ta en diskussion om möjligheterna att kombinera vård och fängelse.

Fru talman! Det kan finnas anledning att i det här sammanhanget påpeka att den nya lagstiftningen från den 1 januari i år innebär att färre personer kommer att dömas till tvångsvård. Fler kommmer att dömas till fängelse i och med att man ställer högre krav på sjukdomsnivå för att det skall bli fråga om vård i stället för fängelse.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat utrikesministern om regeringen tänker vidta några åtgärder för att markera att övergrepp riktade mot kvinnor av polis, fångvaktare och soldater utgör allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inledningsvis vill jag eftertryckligen säga att den svenska regeringen lägger mycket stor vikt vid att uppmärksamma och påtala brott mot de mänskliga rättigheterna. Det kan vara på sin plats att här erinra om de olika granskningsmekanismer som FN har satt upp inom området för de mänskliga rättigheterna. Dessa kan indelas i två kategorier: konventionsanknutna mekanismer och mekanismer som kan tillämpas på alla länder oavsett om landet i fråga förklarat sig bundet av en viss konvention eller ej. Inom ramen för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna finns ett maskineri som inte är knutet till konventioner. Det består dels av en konfidentiell procedur, dels av ett öppet rapporteringssystem. I konfidentiell ordning, den s.k. 1503-proceduren, behandlas situationen i enskilda länder mot bakgrund av anmälningar från enskilda individer och frivilliga organisationer. Det offentliga rapporteringssystemet består av särskilda rapportörer och arbetsgrupper. Inom ramen för FN:s kvinnokommission finns ett liknande maskineri, det s.k. kommunikationssystemet. Systemet bygger på handhavandet av klagomål angående staters åsidosättande av kvinnors rättigheter. Sverige har aktivt sökt medverka till att detta system stärks så att kommunikationerna får en med MR-kommissionen effektivt samordnad behandling. Vi anser att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna rörande just kvinnor kräver att denna mekanism görs effektivare och att den ges större uppmärksamhet. Frågan om våld mot kvinnor har kommit att uppmärksammas alltmer i FN och i medlemsländerna. Det gäller såväl våld, som utövas av statsmakten genom t.ex. polis, fångvaktare och militär och som är brott mot de mänskliga rättigheterna, som det våld som kvinnor utsätts för i den privata sfären. Med Sverige som primus motor antog FN:s kvinnokommission redan är 1988 en resolution om våld mot kvinnor. Sverige har också aktivt medverkat till att kvinnokommissionen, i det nu förestående mötet den 11--20 mars, skall behandla en rapport om övergrepp mot kvinnor i fängelse. Sverige är visserligen inte längre medlem i kvinnokommissionen, men även som observatör kommer vi att aktivt verka för att staters övergrepp på kvinnor uppmärksammas och påtalas samt åtgärdas. När det sedan generellt gäller våld mot kvinnor kommer kvinnokommissionen nu att ta ställning till hur man på bästa sätt skall tillvarata kvinnors behov av skydd och respekt för deras mänskliga rättigheter. Ett expertgruppsmöte, där Sverige deltog som observatör, ägde rum i Wien i november förra året. På mötet diskuterades olika möjligheter att få till stånd en förstärkande komplettering till konventionen mot all slags diskriminering av kvinnor . Det förefaller inte otroligt att kvinnokommissionen beslutar att rekommendera att en deklaration om våld mot kvinnor utarbetas. I detta arbete kommer Sverige givetvis att aktivt medverka.

Fru talman! Margareta Viklund och jag har inte någon som helst delad mening eller uppfattning i den här frågan. Jag tror att jag utan vidare kan säga att våld mot kvinnor uppfattas av alla riksdagens partier som något av det mest vedervärdiga och mest angelägna att fördöma. Som minister också för MR-frågor, ''Human Right Issues'', kan jag försäkra Margareta Viklund att jag jämt och ständigt tar upp detta med ministrar från länder där jag vet att inte allt står rätt till. Dessa länder är dess värre många till antalet. Jag ser det som min självklara uppgift att i varje fall försöka bilda opinion för och understryka att vi aldrig någonsin kan acceptera att människovärdet rangordnas ifrån kön, ålder, ras eller vad det vara månde. Jag är också den första att hålla med Margareta Viklund om att det i många sammanhang och i många nationer är kvinnan som är speciellt illa utsatt. Låt oss gemensamt, i de fora dit vi har tillträde och där vi har möjlighet, fortsätta att bilda opinion. Det är den enda möjligheten vi har, såvitt jag förstår.
Fru talman! Det känns litet konstigt att gå i polemik med sin egen partiledare här i dag, men eftersom jag tycker att frågan är mycket angelägen valde jag ändå att göra det, när det inte var utrikesministern som jag skulle möta. Det känns betryggande att höra att biståndsministern i olika sammanhang, vid de tillfällen då han möter företrädare för länder i vilka de mänskliga rättigheterna kanske inte ses med samma ögon som här i Sverige, tar upp denna fråga och lyfter fram den. Jag önskar också att biståndministern skulle föreslå FN att den här frågan lyfts fram med skärpa och inte bara, som det står i ministerns svar, uppmärksammas i FN, därför att jag tycker att den är så angelägen.

Fru talman! Jag tycker det är väldigt viktigt att man kan utveckla begreppet mänskliga rättigheter till att också omfatta kvinnans situation i världen. Precis som biståndsministern sade kommer det att inkludera barnens situation i världen. Om man höjer kvinnans status, får det återverkan på barnens status och situation i världen.
Fru talman! Avslutningvis vill jag bara tillägga: Vi har nu talat om världen, och jag har nämnt några länder i Asien. Låt låt oss för anständighetens skull också understryka att många kvinnor utsätts för våld i vårt eget land. Så sent som den 22 februari i år -- alltså för endast ett par dagar sedan -- läste jag i Svenska Dagbladet att var tionde dag misshandlas en kvinna till döds i Sverige. Hon är ett slags brottsoffer som ofta glöms bort i debatten. Jag tycker det är viktigt att få med just detta eländiga, fasansfulla faktum i vårt meningsutbyte här.
Fru talman! Det har jag ingenting emot.
Fru talman! Eva Johansson har frågat mig hur arbetsrelationerna med Eritrea kommer att se ut och på vilket sätt Sverige kommer att bidra till återuppbyggnadsarbetet efter kriget. Den 23 januari informerades riksdagen om att en svensk delegation avsåg besöka Eritrea för att med företrädare för den provisoriska regeringen diskutera de svensk-eritreanska förbindelserna, samt hur Sverige bäst kan hjälpa till att bygga upp landet ur ruinerna efter kriget. Av den rapport som jag har fått av delegationen efter hemkomsten, framgår det att det man från eritreansk sida framför allt önskar är en svensk representation på platsen i någon form, dock inte nödvändigtvis en diplomatisk sådan. Det förhållandet att den formella självständigheten ännu inte föreligger påverkar givetvis utformningen av en sådan representation, men utgör inget hinder. Således överväges för närvarande inom departementet huruvida en svensk kontaktperson bör utses. Denne får i så fall även representera biståndsintressen. Beträffande frågan på vilket sätt Sverige kommer att bidra till återuppbyggnadsarbetet vill jag nämna att förberedelser har inletts för ett vidgat biståndssamarbete. I dessa förberedelser ingår att se på dels de mer omedelbara akuta behoven, dels det mer långsiktiga utvecklingssamarbetet. SIDA var således under förra veckan i Eritrea för att på platsen gå igenom behoven. Förutom SIDA har representanter för svenska enskilda organisationer besökt landet. Även de internationella samarbetsoch finansieringsorganen sonderar hur man skall kunna utforma hjälpprogram i Eritrea. Många givare är således uppmärksammade på behovet av att bidra. I mina kontakter med dessa och andra potentiella givare kommer jag att aktivt verka för att ekonomiskt stöd lämnas i syfte att bygga upp det sargade Eritrea.
Fru talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret. Jag kan uppriktigt säga att jag är mycket, mycket glad över att biståndsministern nu kan ge så tydliga och positiva besked när det gäller Sveriges relationer till Eritrea. Jag hoppas att övervägandena skall uppfattas så, att det faktiskt blir en representation av det slag som önskas. Det här är viktigt inte minst för våra möjligheter att snabbt göra en långsiktig biståndsinsats som svarar mot de krav på utvecklingsstöd som finns i Eritrea. Uppenbarligen har UD-delegationens besök varit mycket värdefullt, eftersom regeringen på ett helt annat sätt än tidigare kan vara tydlig i frågan. Jag upplever det kanske så, att man har svängt i fråga om inriktningen av biståndet sedan den debatt vi hade för en månad sedan. Detta säger jag inte som någon kritik, utan jag tycker att det är väldigt bra. Möjligen kan man konstatera att det kanske var synd att inte biståndsministern själv gjorde ett besök i Eritrea redan i höstas, när han var i Etiopien. Det hade kunnat skynda på processen, och med tanke på att det kan ta tid att få fram bistånd -- det vet vi sedan tidigare -- tycker jag att det hade varit bra om det här jobbet kunnat startas redan i höstas. Jag tror att det just nu är mycket viktigt att Eritrea känner att landet kan få stöd och hjälp utifrån för det oerhört tunga arbete som återstår vid återuppbyggnaden efter kriget. En sådan här snabb biståndsinsats skulle kunna bestå i att Sverige underlättar för eritreaner vilka bor utanför sitt land -- i Sverige eller i andra länder -- och som skulle behövas i återuppbyggnadsarbetet att kunna återvända till Eritrea. Sverige skulle kunna garantera lönen under den första tiden. Jag tar upp saken igen; vi diskuterade den tidigare, men det visade sig att det besked som Alf Svensson då gav att sådana här möjligheter fanns inte stämde. Jag undrar därför om statsrådet är beredd att medverka till att ett sådant bistånd blir möjligt att ge och kan ges snabbt.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för de vänliga orden om att min närvaro i november i Eritrea skulle ha påskyndat det hela. Jag är inte så säker på det. Däremot vill jag säga att jag tror inte att det är en riktig karakteristik som ges när Eva Johansson säger att vi skulle ha svängt i frågan. Arbetet är komplicerat, det tar sin tid och saken måste undersökas från grunden. Jag kan säga att utrednings och undersökningsarbetet är icke slut -- vi kommer att fortsätta. SIDA arbetar och enskilda organisationer arbetar. På söndag reser en delegation, bestående av representanter för givare, FN och enskilda organisationer till Eritrea. Men jag måste också i sammanhanget få säga att vi har inte suttit med armarna i kors. Det är ju faktiskt så att FN:s katastrof och återuppbyggnadsinsatser inom Afrikas Horn annonserades den 28 januari i New York. Det var den s.k. SEPHA-appellen. Jag råkade vara i New York just den dagen, och som första givare bland dem som står bakom appellen gav Sverige ett stöd på 120 milj.kr. Det går till hela Afrikas Horn, men det är ingen som helst tvekan om att per capita är det eritreanerna som får största delen av denna biståndsinsats. Den här insatsen tar det naturligtvis också tid att etablera, men beslutet är alltså fattat på vårt håll. Jag vill försäkra Eva Johansson om att vi icke är passiva på området, och när det gäller att underlätta för eritreaner att återvända till sitt land är det min ärliga mening att det skall vi fortsättningsvis försöka göra. Precis vilka formerna skall vara och hur verksamheten skall organiseras har jag ingen bestämd uppfattning om här i dag.

Fru talman! Vi är överens härvidlag. Jag tycker bara att Eva Johansson kanske också kunde nämna Sverige, för i Sverige bor väl egentligen den största kontingenten exileritreaner. Jag är helt ense med Eva Johansson om att dessa utgör en oerhört betydelsefull resurs -- en välutbildad sådan -- för uppbyggnadsarbetet i Eritrea.
Fru talman! Jag tror t.o.m. att jag nämnde Sverige allra först, och för övrigt anser jag att Sverige ingår i Europa -- även om Sverige inte är medlem i EG har jag alltid räknat Sverige som en del av Europa. Det är inte detta som är det viktiga nu, utan det viktiga är att man snabbt får fram ett besked om hur verksamheten kan tänkas fungera. Det finns ett intresse i Eritrea för snabba insatser, och det finns även ett intresse bland alla de eritreaner som har tvingats fly utomlands till någon plats i världen. Deras arbetsinsatser behövs så fasligt väl där nere, och jag tror alltså att det här är det allra snabbaste sättet att stödja ett återuppbyggnadsarbete och få hem många av dem som på grund av kriget faktiskt har tvingats bort från sitt land. Det är i stort sett en hel ungdomsgeneration som inte kan stå i sitt lands tjänst just nu.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har ställt en fråga till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund om konkurrensen vid upphandlingen av kommande investeringar i infrastrukturen, i första hand i Norrbotten. Frågan har lämnats över till mig. Enligt Sten-Ove Sundström hyser man stora förhoppningar om att de investeringar som planeras i infrastrukturen skall komma att mildra effekterna av lågkonjunkturen, framför allt i Norrbotten, där arbetslösheten nu stiger snabbt. Samtidigt ökar oron bland företagen att beställningarna från de statliga verken i ökad utsträckning skall tillfalla företag i norra Norge och i Finland, bl.a. på grund av olika stödåtgärder som tillämpas i dessa länder, vilket snedvrider konkurrenssituationen. Med anledning av detta har Sten-Ove Sundström frågat vilka åtgärder jag som statsråd är beredd att vidta, så att beställningar som är ägnade att skapa sysselsättning i Sverige också tillfaller svenska företag. Det är den nuvarande regeringens vilja att motarbeta en stor arbetslöshet. Regeringen avser därför att utnyttja varje del i den samlade arbetsmarknadspolitiska arsenalen. På kommunikationsområdet har jag aviserat ett flertal projekt som skall kunna ta till vara personal och kunnande inom byggnadssektorn, där antalet arbetstillfällen har sjunkit drastiskt. Själva den statliga upphandlingen styrs dock av de regler som i huvudsak återfinns i upphandlingsförordningen. Enligt denna är en av de grundläggande principerna affärsmässighet vid upphandlingen, dvs. att det anbud som är mest förmånligt skall antas. Vid prövningen av vilket anbud som är mest förmånligt skall inte enbart det erbjudna priset vara avgörande, utan även faktorer som kvalitet och beräknad tidsåtgång skall vägas in. Om ett bra anbud kommer in från ett av våra grannländer och detta antas, behöver det inte heller med nödvändighet betyda att arbetskraften också kommer från dessa länder. Det utländska företaget kan ju mycket väl komma att anställa arbetslösa som redan finns på platsen för byggandet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret på den fråga som jag har ställt till arbetsmarknadsministern. Jag ställde frågan till arbetsmarknadsministern just på grund av den oro som vi hyser för sysselsättningen i våra nordligaste län. Det vore bra om man fick möjlighet att nyttja de resurser som förhoppningsvis skall investeras i infrastrukturen. Än så länge har ju inte statsrådet aviserat några konkreta åtgärder för de nordligaste delarna av landet, men jag hoppas att det kommer att sättas in sådana åtgärder. Självfallet skall, som statsrådet sade i svaret, upphandlingsförordningen gälla. Men om det visar sig att konkurrensen mellan de svenska och de övriga nordiska ländernas företag inte sker på lika villkor -- att man i våra grannländer betalar ut exportstöd och regionalpolitiskt stöd till de företag som konkurrerar på den svenska marknaden --, då blir det en obalans i konkurrensen, en obalans som riskerar att slå ut sysselsättningen och många små och medelstora företag i Sverige. Det var väl inte riktigt det som var meningen med de resurser som nu skall satsas. Man kan visserligen, som statsrådet gör, säga att även om inte de svenska företagen får del av dessa arbetstillfällen, är det möjligt att arbetskraften i Sverige utnyttjas. Men om de svenska företagen slås ut, kommer detta på sikt att leda till stora problem, även för arbetskraften i Sverige. Det var därför som jag ställde min fråga till arbetsmarknadsministern. Eftersom det enligt företagarna tydligen sker en orättvisa i konkurensförhållandena, vill jag ha ett svar på frågan på vilket sätt regeringen bevakar det hela, så att det inte blir någon skevhet i konkurrensen och så att näringslivet i de nordligaste delarna av landet inte kommer i strykklass.
Herr talman! Vi måste först komma överens om att det är upphandlingsförordningen som gäller. Det tror jag att Sten-Ove Sundström och jag är helt överens om. Vi torde även vara överens om att det är oerhört viktigt att svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt. Jag skulle naturligtvis kunna gå tillbaka och redogöra för regeringens hela batteri av förslag som syftar till att återställa konkurrenskraften, men just den här debatten är nog inte rätt forum för det. Jag hoppas ändå att Sten-Ove Sundström har förståelse för de åtgärder som härvidlag föreslås av regeringen. Låt oss inte glömma bort att just Norrbotten och de norra regionerna är föremål för förslag från regeringen om just regionalpolitiska stödåtgärder, bl.a. nedsättning av arbetsgivaravgiften, som kan ses som en motpol till motsvarande åtgärder på andra sidan kölen och andra sidan Bottenviken, vilka är de exempel som Sten-Ove Sundström nämner i sin fråga. Också jag tycker att det finns anledning till eftertanke. Det är nu vi som kan hamna i ett bekymmersamt läge till följd av att ett av våra grannländer genomför en form av politik som vi i Sverige tidigare drev, nämligen en devalveringspolitik, där man exporterar sina problem med det inhemska kostnadsläget. Det är intressant att notera i sammanhanget att effekterna av den politiken kan få konsekvenser av den här typen i Sverige.
Herr talman! De begränsade stödformer som finns i Sverige, bl.a. nedsättning av arbetsgivaravgiften, är ju inte någonting nytt, utan en sådan nedsättning har förekommit under ganska lång tid i vårt land. Det som har hänt under de senaste åren är att exportstödet och de regionalpolitiska stöden på andra sidan gränserna har förändrats. Jag tycker att det är märkligt att inte statsrådet har något grepp om det här. Eftersom det nu kommer klara signaler från näringslivet om att det inte råder ett riktigt konkurrensförhållande genom att olika subventioner i Norge och Finland har ökat, borde man vara uppmärksam på utvecklingen. När det gäller de mångmiljardsatsningar som förhoppningsvis kommer att göras i infrastrukturen vill jag betona att vi har förlorat möjligheten att konkurrera om att tillverka järnvägsräls i vårt land, eftersom regeringen inte är intresserad av att se till att denna produktion får fortleva. Inom kort kommer det att uppstå en monopolsituation i Europa, då endast ett företag tillverkar järnvägsräls.

Herr talman! Sten-Ove Sundström och jag är överens om vilka problem som uppstår när man har ett skevt utgångsläge vid en konkurrenssituation. Därför är det också angeläget att framhålla att Sverige nu står inför ett avtal mellan EFTA och EG om en harmonisering, bl.a. av den här typen av åtgärder. Genom detta avtal och genom ett framtida medlemskap i EG får vi en hjälp på vägen mot lika villkor.
Herr talman! Jag beklagar att statsrådet vill att man skall vänta på de harmoniseringar som ett framtida EG-medlemskap kommer att innebära. Om den här regeringen skall driva detta väntandets politik, kommer hela de norra delarna av landet att utarmas på produktionskapacitet när det gäller verkstadsindustrin. Möjligheterna att i framtiden fajtas på lika villkor kommer att bli obefintliga, eftersom man nu tydligen -- om jag har tolkat statsrådet rätt -- passivt åser denna skevhet i konkurrensen mellan företagen, beroende på vilken sida av gränsen de är belägna.

Herr talman! Skillnaden mellan min och kommunikationsministerns uppfattning när det gäller möjligheterna att nyttja de här resurserna är att jag litar på näringslivet och tror på vad man säger i de här frågorna. När man säger att förhållandena har ändrats och att man inte klarar konkurrensen på grund av att en annan subventionspolitik med exportstöd o.d. bedrivs i våra grannländer, måste vi ta det som sägs på allvar. Det är vad jag gör, och där har vi en skillnad mellan kommunikationsministerns och min uppfattning i den här frågan. Jag rekommenderar statsrådet att noggrant se över situationen. Det gäller att se till att de resurser som plöjs ner i infrastrukturen också hamnar i svenska verkstadsföretag. Det handlar alltså om att det skall finnas sysselsättning på vår sida av gränsen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Men jag kan inte påstå att jag känner mig trygg och lugn efter att ha fått det. Redan i dag bedriver man ju verksamhet tillsammans med kommuner och företag. Jag bor i den nordligaste delen av landet. Där förekommer det mycket plogning under normala vintrar. Den här vintern har det ju inte varit så. Den privata verksamheten är -- och har under många år, ja, så länge jag kan minnas -- inkopplad i det avseendet. Jag tycker inte att det är något fel med det. Det som dock gör mig bekymrad och som föranleder min fråga är det jobb som för närvarande pågår ute i olika arbetsgrupper. Man har där kommit fram till nedskärningar i storleksordningen 40 % både på personal och på maskinsidan. Om vägverkets verksamhet skärs ned med 40 % finns det ingen möjlighet att konkurrera. Tråkigast av allt är att man ute på vägstationerna inte vet vad som kommer att gälla till våren. Man vet inte om man skall planera för jobb som behöver utföras. Signalerna om så här drastiska nedskärningar måste ju ha sitt ursprung någonstans. Det är bakgrunden till min fråga. Jag skulle önska att ministern ville försöka förtydliga något vad som ligger bakom det som sägs i sista stycket i svaret.
Herr talman! Monica Öhman frågar varifrån signalerna till den aktuella omorganisationen kommer. Jag kan bara säga att de har kommit från den föregående socialdemokratiska regeringen. Det är den som, med riksdagens godkännande, har startat den omorganiastion som nu fullföljs. Monica Öhman vet kanske att det finns olika uppfattningar om de här sakerna. Jag kan dock säga att vi har gett till känna regeringens syn i vår proposition om inriktningen av den ekonomiska politiken. Där säger vi att statens ägande skall begränsas till områden där marknaden inte själv förmår skapa de bästa förutsättningarna för en fungerande samhällsekonomi. Staten skall därför bara i undantagsfall, och då med bestämda motiv, uppträda som ägare av verksamheter som har kommersiella förutsättningar. Det är regeringens principiella hållning beträffande ägandet. När det gäller just vägverket är redan, som Monica Öhman själv säger, ett samarbete på gång. Exempelvis i Gotlands kommun bildar vägverket och kommunen ett produktionsbolag. Bolagets verksamhet skall omfatta drift, underhåll, byggande av vägar och gator samt VA-anläggningar och annan likvärdig produktion. Men sedan kommer vi till rationaliseringen av nuvarande egenregiverksamhet, av den egna produktionsverksamheten. Där tror jag ändå att det, och det var jag inne på för en stund sedan i den debatt som jag hade med Sten-Ove Sundström, är viktigt att företagen är konkurrenskraftiga. Det är för att åstadkomma en konkurrenskraftig produktionsverksamhet som vägverket nu är inbegripet i den här rationaliseringsprocessen.
Herr talman! Jag skulle vara mycket tacksam om ministern kunde förklara för mig på vilka grunder vägverket skall kunna konkurrera med det privata näringslivet om vägverkets resurser beskärs i den omfattning som det här är fråga om. Jag tycker, och jag hoppas att vi är överens på den punkten, att tjänsterna skall utföras på det effektivaste och billigaste sättet. Det skall vara ett bra jobb. Men om det inte finns resurser -- om både maskinparken och personalstyrkan minskas till hälften -- hur kan man då konkurrera med det privata näringslivet? Och hur kan man då bevisa att verksamheten är lika bra som annan verksamhet inom det privata näringslivet?
Herr talman! Monica Öhmans frågor är intressanta. Men just den här typen av frågor skall besvaras av verket. Verket skall se till att den kostym man har när det gäller att upprätthålla den egna verksamheten är konkurrenskraftig. Det är inte vi i regeringen som dikterar detta. Låt alltså vägverket se till att det blir en konkurrenskraftig produktionsenhet! Om det behövs nedskärningar om 40 % för att det skall vara möjligt att konkurrera prismässigt, är det naturligtvis ett tecken på att den kostym som man i dag har är alldeles för stor. Detta med konkurrenskraften måste ta sig uttryck i att man vid en konkurrensupphandling kan lämna priser som konkurrerar med de privata entreprenörernas priser.

Herr talman! Svaret på den senaste frågan är nog ja. Jag tror icke att Monica Öhman behöver befara att det när våren kommer inte finns arbetare vare sig det gäller vägverket eller privata entreprenörsföretag som har tillräckligt stor kapacitet för att klara av de aktuella åtgärderna. Frågan är bara om de kan vidtas på ett kostnadseffektivt sätt från vägverkets sida. Det är vägverket som självt skall svara för att den konkurrenskraften kan åstadkommas.

Herr talman! Ines Uusmann har frågat mig om regeringen avser att skyndsamt sätta i gång byggandet av Arlandabanan. Bakgrunden till frågan är den rapport om Nicolin har på uppdrag av delegationen utrett hur Arlandabaneprojektet lämpligast bör genomföras. Nicolin konstaterar att hela projektet inte går att privatfinansiera, men han anvisar också vägar för hur stora delar av projektet som skulle kunna genomföras i privat regi. Låt mig börja med att konstatera att byggandet av Arlandabanan redan har påbörjats på delen mellan De lösningar som Curt Nicolin presenterat då det gäller hela projektet studeras för närvarande av delegationen för infrastrukturinvesteringar som, enligt vad jag har inhämtat, inom kort kommer att lämna ett förslag till regeringen om hur Arlandabanan skall kunna förverkligas.
Herr talman! Jag framför ett tack för svaret, eftersom jag är väluppfostrad och vet att man skall tacka för ett svar, även om man faktiskt är mycket besviken. Detta svar är om möjligt lika innehållslöst som det som föranledde en debatt här för en och en halv vecka sedan. Nicolins utredning landar ju på precis samma principiella uppläggning som den som den socialdemokratiska utredningen kom fram till, dvs. att Arlandabanan AB skall äga banan och att en trafikeringsrätt skall upphandlas i konkurrens. De månader som Nicolins utredning pågått har då lett till en enda sak: vi har fått det för vår region viktigaste trafikprojektet försenat alldeles i onödan. Vad Nicolin nu också konstaterar har han naturligtvis kunnat komma fram till på grundval av en mycket god insyn. Även om han inte formellt är jävig kan han sägas ha ett visst delikatessjäv i denna fråga, eftersom han har starka intressen i ett av två om också banverket räknas tre -- konsortier som är intresserade av att projektera och bygga i detta sammanhang. Jag undrar verkligen om kommunikationsministern menar allvar när han slår sig för bröstet och gör följande uttalande: Vi kan konstatera att bygget redan har påbörjats mellan Stockholm och Rosersberg. Det är mindre än tio personer som är sysselsatta med detta. Det handlar om ett mångmiljardprojekt, men mindre än tio personer arbetar med det. Är det någonting att skryta med i en arbetsmarknadssituation i Stockholms län där
Herr talman! Ines UUsmann har frågat mig om vi avser att skyndsamt sätta i gång byggandet av Arlandabanan. Jag har svarat på detta. Jag har konstaterat att Curt Nicolin på vägnar av delegationen för infrastrukturinvesteringar har genomfört en översyn av de olika alternativen och att han har inkommit med den till delegationen. Delegationen kommer att lämna ifrån sig ett material, som skall föreläggas regeringen inom en mycket snar framtid. Jag vet att Ines Uusmann är disponerad för att vilja ha svar i förtid på frågor som ännu inte är färdigberedda. Jag har också svarat att bygget faktiskt har kommit i gång. Om det är tio personer som arbetar med det vet jag inte, men vi har anslagit 200 milj.kr. för detta bygge. Jag vet inte varifrån Ines Uusmann har fått uppgiften att mindre än tio personer är sysselsatta med detta. Det skulle vara intressant att få reda på det.

Herr talman! Jag skulle faktiskt vilja se om detta vore möjligt. Vi ser ju nu vad det här har lett till. De privata alternativ som regeringen ville få fram kunde inte tas fram. Nu handlar det om att återvända till utgångspunkten igen och fundera över vilka ideologiska möjligheter som man har att dra upphandlingen ett varv till och att se vilka privata alternativ som man nu kan ragga upp, eftersom detta försök inte gick. Det blir en tidsfördröjning vars storlek är totalt okänd. Då går det att svara att vi hoppas att vi med femskift skall kunna köra i gång detta litet snabbare. Men man måste starta arbetet, och det är det som man inte gör. Det sägs vidare att det framförs propåer från miljödepartementet om att Arlandabanan skall NRL-prövas. Jag skulle vilja få en reaktion på det.

Herr talman! Vi har under de här månaderna verkligen lärt oss att allt är bra bara det är privat. Men när Nicolin fick sitt uppdrag, med den insyn som han har i företag som är mycket stora intressenter, erhöll han naturligtvis möjligheter att inte bara kontrollera sina egna intressanta projekt utan också dem som eventuellt skulle kunna konkurrera med honom. Trots att man har försökt har man inte hittat något annat än det som den gamla socialdemokratiska regeringen hade att komma med, dvs. att ett företag, Arlandabanan, skulle äga banan och att trafikeringsrätten skulle upphandlas. Det har ju inte kommit fram något annat i Nicolins uppläggning, som tillkommit på grundval av att han har mycket god insyn både i vagnmaterial och i infrastrukturförhållanden.
Herr talman! Jag upprepar, för vilken gång i ordningen vet jag inte, att vi har fått in ett material från Curt Nicolin till delegationen och att det kommer att redovisas för regeringen. Vi räknar inte med några förseningar vad gäller igångsättandet, men bedömer att Arlandabanan skall stå färdig betydligt tidigare än vad den förra regeringen planerade.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att man inte räknar med några förseningar, men förseningarna har redan uppstått, och det är faktiskt det mest upprörande. De konsortier som nu försöker att komma in på projektet skall ha både hängslen och livrem för att få försöka åstadkomma ett resultat. Återigen: Skall regeringen klara uppgiften med privata finansiärer undrar jag om vi någonsin får någon Arlandabana. Om så inte sker, får vi inte heller någon tredje rullbana, för såvitt jag förstår är dessa frågor sammankopplade.

Herr talman! Ingela Thalén har frågat mig om regeringen avser att föreslå förändringar av det statliga betalningssystemet för att kunna rädda delpensionen. I artikeln i tidningen Statsanställd nr 3 år 1992 säger jag att staten måste se var den lägger sina pengar och att om staten använt bankgirot i stället för postgirot hade vi sluppit sänka delpensionen. Det uttalande som redovisas är starkt förenklat och har uppenbarligen föranlett missförstånd. Jag beklagar detta. Postverket har en nettokostnad för att upprätthålla en daglig och rikstäckande betalnings och kassaservice. Denna kostnad täcks för närvarande genom den s.k. floaten, som innebär att postgirot får tillgodogöra sig räntan under några dagar på inbetalningar till staten via postgirot. Man kan naturligtvis diskutera om detta system för ersättning är det bästa. I finansplanen föreslår regeringen att riksrevisionsverket ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett tidsbegränsat, marknadsmässigt avtal, som reglerar ersättningen för att staten utnyttjar postgirots betalningstjänster. Den s.k. floattiden skall då minskas ned till högst en arbetsdag.

Vad jag egentligen avsåg med mitt exempel i artikeln är att en effektivare hantering av offentliga medel innebär en besparing som i storleksordning motsvarar kostnaden för delpensionsförsäkringen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag har naturligtvis förståelse för att det i en artikel kan bli denna typ av förenklingar, som kan skapa missförstånd. Men när han i svaret på en fråga fullföljer missförståndet minskar min förståelse avsevärt. Kommunikationsministern säger att en effektivare hantering av offentliga medel innebär en besparing som i storleksordning motsvarar kostnaden för delpensionsförsäkringen. Skall jag förstå svaret så, att om man får denna effektivare hantering skulle regeringen vara beredd att ta tillbaka förslaget om att ta bort delpensionen?
Herr talman! Jag förstår att Ingela Thalén vill få in mig i en debatt om delpensionerna. Det kommer hon att misslyckas med. Det jag kommer att svara på är hur vi effektivast hanterar våra gemensamma medel i banksystemet. Det var nämligen det artikeln i tidningen Statsanställd handlade om. Om staten i stället hade utnyttjat bankgirot, där man har en floatdag, hade vi gjort en besparing i denna storleksordning. Det var vad mitt exempel i tidningen gällde. Jag har upprepat det här i dag. Jag förstår inte att Ingela Thalén inte uppfattar det som står i sista stycket i mitt svar utan tycker att jag vidhåller samma missförstånd. Det är en gåta för mig.
Herr talman! För mig är det inte något som helst problem att förstå att man i den offentliga debatten går ut med beskrivningar och underförstådda antydningar om att om staten på ett skickligare sätt hade hanterat sina medel, skulle man ha kunnat klara sig undan vissa svåra nedskärningar inom välfärdsområdet. Det är inte jag som har dragit i gång debatten om kopplingen mellan penningströmmar och delpensioner. Det är kommunikationsministern som har lyft in denna fråga i debatten genom intervjun i tidningen Statsanställd. Det är av det skälet som jag har ställt frågan. Jag har inte några som helst problem att förstå sambandet i övrigt. Men det verkar som om kommunikationsministern har svårt att förstå sambandet mellan penningströmmarna och det faktum att delpensionen betalas av en delpensionsavgift.
Herr talman! Jag kan förtydliga mig och säga att den besparing vi gör genom att postgirot tas ifrån en floatdag finns med i summan 14 miljarder kronor, som redovisas i mitt svar.
Herr talman! Jag kan bara dra följande slutsats: Om man inte tänker på vad man säger, så säger man vad man tänker. I detta fall har bristen på tanke varit utomordentligt tydlig.
Herr talman! Ingela Thalén har själv varit statsråd. Hon har också varit kommunalråd och vet vad en dålig ekonomi innebär och att det ibland krävs kraftfulla tag för att komma till rätta med det. Ingen är betjänt av att vi hanterar offentliga medel på ett icke effektivt sätt. Herr talman! Jag finner ändå att man kan unna sig en viss pedagogik när man diskuterar denna sak. När jag talade med personer på tidningen Statsanställd försökte jag förklara vad detta innebar. Jag möttes från fackligt håll av skepsis för att vi ville ta ifrån postgirot en floatdag, och försökte hitta ett mått på hur mycket pengar det egentligen handlade om. Detta är ett uttalande som jag kan stå för. Huruvida tanken felar eller inte, överlåter jag åt kammaren att avgöra.
Herr talman! Om det nu är viktigt för de nuvarande borgerliga statsråden att vara pedagogiska, och det finns säkert skäl att vara det, förstår jag inte alls vitsen i denna jämförelse. Vad denna artikel har åstadkommit är det faktum jag försöker redovisa i min fråga, nämligen att man har fått uppfattningen att om samhällets penningströmmar hanterats på ett annat sätt, hade regeringen kunnat undvika att ta bort delpensionen. Jag tycker att man skall vara tydlig i sin pedagogik. Delpensionerna betalas av en delpensionsavgift. Penningströmmarna i samhället i övrigt har oerhört stor betydelse för nationalekonomin på det övriga området. Men om man skall vara tydlig skall man särskilja dessa saker och inte försöka sig på någon sorts undanglidande politiska poänger genom att, underförstått, säga att om den socialdemokratiska regeringen hade skött sig litet bättre, så hade den stackars borgerliga regeringen sluppit lägga fram förslag om att ta bort delpensionen. Där tycker jag inte att pedagogiken är särskilt lysande.

Herr talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder så att tunnelbygget genom Hallandsåsen snarast kan komma i gång. Det har vidtagits åtgärder för att tunnelbygget genom Hallandsåsen skall kunna komma i gång. Från anslaget för infrastrukturinvesteringar har medel avsatts för att en dubbelspårig tunnel skall vara klar år 1996. Jag förmodar att de hinder som Ingegerd Sahlström syftar på i sin fråga är den ansökan om expropriation av mark för tunnelbygget som för närvarande ligger på regeringens bord. Enligt planeringen kommer denna fråga att behandlas av regeringen inom kort.
Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Det är klart att jag gärna hade sett ett exakt datum för start för tunnelbygget. Jag kan förstå att det inte är så enkelt. Men kommunikationsministern måste förstå att vi i Halland tycker att det går litet långsamt med denna fråga, speciellt i det läge som vi har nu med en arbetslöshet som inte är så vanlig för oss hallänningar. Arbetslösheten är i dag ganska hög. Vi har en högre arbetslöshet än riket i stort. Regeringen säger sig vilja minska arbetslösheten. Då tycker jag att det är ett märkligt förfarande, att man ibland söker olika objekt för att sätta i gång verksamheter, när det finns ett projekt och pengar till det i budgeten. Det som står i svaret, att det finns pengar avsatta, är ingen nyhet. Frågan är egentligen när man skall starta. Det är det intressanta. Efter vad jag har hört i dag om västkustbanan i stort blir jag litet ängslig. Det är inte så konstigt att man undrar om de pengar som finns avsatta för en tunnel skall vara till en tunnel eller om de skall användas till någonting annat. Skall vi vänta med vår tunnel?
Herr talman! Ingegerd Sahlström är från Halland. Det är trevligt. Men om Ingegerd Sahlström hade varit ägare till en fastighet i anslutning till tunnelbygget och stått inför en expropriation av sin fastighet, hade hon kanske inte varit lika angelägen om att regeringen skulle snabba på med detta. Det vi ser för närvarande är en tendens. Det är en ökad rättstrygghet för den enskilde, genom att banverket och vägverket går ut med ett antal olika alternativ vid sådana här projekt. Byggandet av en tunnel genom Hallandsåsen är ett utmärkt exempel på detta. Den nya genomfarten för järnvägen genom Ängelholm är ett annat. Den folkliga debatten kommer i gång och människor engageras. Det kan ses som ett byråkratiskt hinder och föranleda frågor i kammaren av den art som den fråga jag just nu besvarar. Det kan också ses som ett uttryck för den enskildes ökade rättssäkerhet när man skall dra fram stora och genomgripande anläggningsarbeten. I detta fall ger jag beskedet att regeringen på torsdag har expropriationsärenden för ett antal hallänningar och deras fastigheter uppe till beslut, för att vi skall kunna dra denna tunnel genom Hallandsåsen. Ärendena kommer att avgöras på torsdag.
Herr talman! Jag förstår problematiken. Det var 1990 som vi fattade beslut om en tunnel, så man har haft en viss tid på sig. Men jag förstår som sagt att det ibland kan ta tid. Nu ligger ärendet på regeringens bord. Är man överens inom regeringen om tunnelbygget? Jag har hört vissa rykten om att man i olika departement har litet olika uppfattningar.
Herr talman! Jag känner inte till någon annan uppfattning än att det här expropriationsärendet skall hanteras av regeringen på torsdag. Det finns, såvitt jag vet, bara ett förslag.
Herr talman! Då hoppas jag att det kommer att bli positivt för oss, att vi kan få jobb i södra Halland. Jag kanske får ge ett litet tips på vägen. Det skulle vara väldigt bra om man också kunde tidigarelägga projektet västkustbanan, eftersom en samordning av tunnelbygget samt E 6:ans och dubbelspårets utbyggnad skulle ge vissa effekter. Att få en viss ekonomi i dagens läge skulle väl inte vara så dumt. Så ge oss snabbt ett dubbelspår också, tack!

Herr talman! Hans Gustafsson har frågat mig vad riksdagens och regeringens beslut angående uppskjutandet av delegeringen av televerkets taxor innebär för televerket. Den uteblivna taxehöjningen medför ett intäktsbortfall för televerket på ca 600 milj.kr. på årsbasis. Det kan vidare nämnas att televerket inte fick höja avgifterna för hushållen under 1991. Den allvarligaste effekten av rikdsdagens beslut är dock att kostnadsanpassningen av teletaxorna inte kan genomföras, vilket ytterst drabbar hushållen. De investeringsneddragningar på 2 miljarder kronor som frågeställaren refererar till är naturligen beroende av de uteblivna taxehöjningarna men också av konjunkturnedgången och med den en minskad trafikökning i telenätet. Riksdagens beslut om senareläggning av taxedelegeringen innebar samtidigt ett ifrågasättande av det tidigare beslutade pristaket. Den roll som Hans Gustafsson ser för regeringen, att under tiden fastställa taxorna, kan förefalla enkel och klar. Men jag vill betona att riksdagen har ifrågasatt pristaket. Vidare tar det tid att både avveckla tidigare beslut och förbereda samt genomföra ett nytt taxebeslut. Televerket har nyligen redovisat en utredning av pristaket i enlighet med riksdagens beslut. Denna analyseras för närvarande inom kommunikationsdepartementet. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen under våren i detta ärende.

Herr talman! Vi skall nu titta på det som televerket har kommit in med. Vi skall redovisa det för riksdagen så småningom. Sedan kan Hans Gustafsson i lugn och ro tillsammans med sin riksagsgrupp gå igenom det och försöka komma fram till vad som långsiktigt är hållbart för att vi skall få en bra telepolitik i Sverige när vi introducerar konkurrens. Det är vad regeringen är i full färd med att göra. Vi håller på med en genomlysning av televerkets hela kostnadsstruktur och försöker komma fram till vad som är rimligt. Jag vill inte föregripa den analys av televerkets kostnadsstruktur som pågår inom departementet. Jag hoppas att vi, när vi skall redovisa den för utskottet och riksdagen framöver, i lugn och ro och bortkopplat från den populism som det så upphetsat talades om för några månader sedan kan arbeta för att komma fram till vad som är hållbart för att vi skall få en bra teleinfrastruktur över hela landet. Glesbygden skall inte längre subventionera storstäderna, och företagen skall inte längre subventionera hushållen, utan vi skall få en kostnadsanpassad teletaxa.

Herr talman! Jag känner mig trots allt mer optimistisk nu när jag har resonerat med Hans Gustafsson. Jag hoppas att vi, när utredningen är färdig, får se över detta i lugn och ro och att vi gemensamt kan hitta en hållbar teletaxepolitik för

Herr talman! Jag är litet bekymrad över att Hans Gustafsson hela tiden återkommer till de 140 procenten. Det är ett procenttal som inte håller i verkligheten. Man skall ha ett mycket säreget telefonmönster om man som enskild abonnent skulle drabbas av en höjning med 140 %. De utredningar som televerket har levererat till departementet och som är offentliga visar på någonting helt annat än de 140 procenten.

Herr talman! Den här debatten är mycket intressant. Vi skulle säkert kunna hålla på mycket länge med den. Hans Gustafsson ger ett exempel på hur det är i Storbritannien. Där har man gått en helt annan väg än som varit fallet i USA. Man har i praktiken i privata händer överlämnat ett statligt monopol som har en enorm lönsamhet. I USA har man gjort precis tvärtom. Där har man delat upp det stora bolaget i sju små bolag, som ålagts mycket restriktiva villkor för att kunna konkurrera. Vi studerar för närvarande genom ett mycket ambitiöst program hur vi i Sverige kan få effektiva och låga kostnader för konsumenterna. Det har nämligen mycket stor betydelse för både de svenska hushållen och företagen att Sverige med sitt perifera läge i Europa har effektiva telekommunikationer. Det är den långsiktiga processen som vi inte skall störa genom att ålägga televerket att inte genomföra en kostnadseffektiv telepolitik.

Herr talman! I detta mitt sista inlägg vill jag säga att icke ens den genomreglering av taxesystemet som Hans Gustafsson efterlyser för televerket i Sverige utgör en garanti för att man får ett kostnadseffektivt telesystem.

Herr talman! Erling Bager har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för kommunerna att öka mängden reparations och ombyggnadsarbeten. Bakgrunden till frågan är att reparations och ombyggnadsverksamhet är arbetsintensiv verksamhet. Ökade kommunala reparations och ombyggnadsarbeten skulle därför kunna vara en bra åtgärd mot arbetslösheten i byggbranschen. Jag håller med frågeställaren om att det vore bra från flera synpunkter om kommunerna ökade sin reparations och ombyggnadsverksamhet. Underhåll och ombyggnader av kommunala fastigheter är emellertid kommunernas ansvar, inte statens. Kommunerna kommer därför inte att få några särskilda stimulanseller räntebidrag för sådan verksamhet. Det krävs en fast och uthållig finanspolitik för att säkra låg inflation och skapa förutsättningar för lägre räntor. En sådan politik är inte förenlig med nya subventioner till kommunerna. Och låga räntor och låg inflation är viktiga även för kommunernas ekonomi. Det lönar sig för kommunerna att utföra reparationer och ombyggnader just nu. Kostnaderna för sådan verksamhet har sjunkit jämfört med tidigare och kommer inte att öka under den närmaste tiden. Kommunerna får i dag alltså mer arbete utfört för varje satsad krona. Insatser lönar sig bra för kommunerna också i den mån de bidrar till att sysselsätta människor som utförsäkrats från arbetslöshetskassan. Kommunerna slipper därmed utgifter för socialbidrag. Därför är mitt budskap till kommuner och landsting: Sätt i gång underhålls och ombyggnadsverksamheten nu! Ni vinner inget på att vänta, för staten kommer inte att ge några bidrag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag hade kanske hoppats på något mer positivt, men svaret var i varje fall mycket rakt och entydigt. Några statliga lättnader för kommunerna är inte att vänta. Men problemen kvarstår ju. Många kommuner har problem med sin ekonomi. Det är kärvt, och de har bekymmer. De förslag som kommunalekonomiska kommittén har flaggat med i sitt betänkande skulle för min hemkommun Göteborg mer eller mindre bli en ekonomisk katastrof. De slår också mot sådana satsningar som möjliggör för kommunerna att renovera sina egna fastigheter eller har andra värdefulla effekter. Jag skulle tro att finansministern funderar litet grand över hur man skall lösa dessa problem, och det är nog värdefullt att så sker. Det är jätteviktigt att man kan få till stånd sådana här arbetsinsatser. Jag hoppas verkligen att statsministern, när kommunalekonomiska kommitténs förslag så småningom skall resultera i en proposition, skall bidra till lösningar som är rättvisa också för storkommunerna, så att det kan skapas en framtidstro när det gäller den kommunala ekonomin.
Herr talman! Jag kan glädja Erling Bager -- med anledning av den oro som han visade för kommunalekonomiska kommitténs förslag, som jag vet innebär stora problem för Göteborgs kommun -- med att dess förslag inte kommer att genomföras exakt som det är utformat i kommittén. Vi arbetar med förbättringar av detta förslag innan det leder till en proposition. Icke desto mindre vill jag upprepa det som jag sade i svaret, nämligen att det nu är lönande för kommunerna att satsa på att utnyttja den lägre prisnivån för reparationer och underhåll genom att sätta i gång reparationsverksamhet som tidigare har varit eftersatt. Man får nu ut mera av de pengar som man har. Därtill har självfallet även kommuner och landsting ett ansvar för sysselsättningsläget inom den egna kommunen. Några ytterligare penger just för ombyggnads och reparationsverksamheten kommer det alltså inte att bli. Det är viktigt för kommunerna att få detta klart för sig. Det har kommit till min kännedom, som det brukar heta, att en del kommuner kanske har hoppats på att det skall komma statliga pengar framöver och har legat och väntat på detta. Det är därför viktigt att få klarlagt att det inte är någon idé att vänta. Har man projekt som behöver åtgärdas bör man göra det nu, för det är nu som man får det bästa utbytet av de insatta pengarna.
Herr talman! Det är riktigt att byggkostnaderna har sjunkit med ca 20 % under det senaste halvåret och att det är billigare att starta renoveringsarbeten nu. Men jag återkommer till att ekonomin är bekymmersam för många kommuner och att det därför behöver skapas en framtidstro på den kommunala ekonomin. Jag tar tacksamt emot den viktiga signalen att regeringen och finansministern är beredda att se till att kommunalekonomiska kommitténs förslag ändras och att man också i exempelvis min hemkommun Göteborg kan få en framtidstro på de statliga bidragen och på att den typen av regleringar mellan kommunerna skall genomföras. Jag tror att det här var ett viktigt besked från finansministern. Man kan kanske komma fram till fler beslut och inriktningar för att hjälpa kommunerna. Jag vill också framhålla att jag efter det att jag ställde min fråga fick statistik från boverket över läget beträffande beviljade lån. Det är glädjande att konstatera att antalet beslut beträffande ombyggnadslån har ökat dramatiskt under slutet av åtgärder beträffande lägenheter. Det är tre gånger mer än tidigare, och det är värdefullt för byggnadsarbetarnas sysselsättning.
Herr talman! Även jag råkar ha fått detta pressmeddelande i min hand, och det framgår av det att sysselsättningen inom bostadsbyggandet jämfört med förra året t.o.m. väntas öka något i år. Jag håller med Erling Bager om att det är oerhört centralt med framtidstro -- överallt, självfallet inte bara i Göteborgs kommun. Det är helt centralt för möjligheterna att få i gång den svenska ekonomin igen att framhålla det som är bra i den svenska ekonomin. Om jag skall vara alldeles uppriktig tror jag att det mest centrala för att detta också skall ge effekt i verkligheten är att räntan och inflationen hålls i schack på en låg nivå. Det är primärt en fråga om förtroende för finanspolitiken. En finanspolitik som skall skapa ett sådant förtroende, så att denna optimism och framtidstro har någon chans att bli realistisk, kan inte syssla med subventioner till kommunala byggen, ombyggnader eller andra verksamheter. Därför är mitt svar: Det är nödvändigt för att skapa denna framtidstro, som är viktig, inte minst för att få bukt med arbetslösheten.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att den ekonomiska politiken och räntans nivå är grunden. Det är grundläggande att man kan pressa ner räntan och därigenom få fram ett billigare byggande. Den glädjande statistiken från boverket är positiv. Den kommer att bidra till att många fler kan få arbete med reparationer och ombyggnader. Nu kan ett pressmeddelande av detta slag vara väl optimistiskt. Jag tror ändå att det ligger mycket bakom att så många lån är beviljade. Det handlar i huvudsak om privata hyresvärdar och kommunala bostadsbolag. För kommunerna och deras fastigheter, skolor och institutionsbyggnader m.m. är det fortfarande besvärligt med ekonomin. Det är positivt att det nu kommer signaler om att den kommunalekonomiska kommitténs förslag kommer att justeras. Det skapar framtidstro, och det tycker jag, i likhet med finansministern, är viktigt.

Nu vidtar en utrikespolitisk debatt. Debatten är indelad i tre avsnitt. I avsnitt I avger utrikesminister Margareta af Ugglas en utrikespolitisk deklaration och därefter följer talare från de tre oppositionspartierna.

Fru talman! Ärade ledamöter! Sedan riksdagen förra gången samlades för att debattera vårt lands utrikespolitik har fundamentala förändringar inträffat som inte bara påverkar Europas karta, utan också vårt sätt att betrakta omvärlden. Efterkrigstiden har gått in i ett nytt skede. Västeuropa har tagit ytterligare ett viktigt steg mot en europeisk union genom deklarationen från Europeiska rådets möte i Maastricht. Den vision av europeiskt samarbete som kodifierades i Romfördraget har visat sin livskraft inte bara genom att skapa ekonomisk dynamik hos vår kontinent, utan också genom att verka som en motor för frihet och demokrati i hela Europa. Genom vår medlemsansökan i Europeiska gemenskapen, som stöds av en bred majoritet i riksdagen, har vi gjort klart att vi fullt ut vill delta i den framväxande Europeiska unionen. EG och EFTA har avslutat förhandlingarna om att upprätta ett gemensamt europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, EES. Inom detta område etableras från nästa år fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer inom världens största enhetliga marknad på 380 miljoner människor. För svensk del innebär EES ett viktigt steg på vägen mot medlemskap i EG. I Östeuropa har vi bevittnat en revolution. Sovjetunionen har upplösts och de republiker som däri ingick har frigjorts med demokrati, marknadsekonomi och fredliga förbindelser med omvärlden som sin målsättning. De nya eller nyupprättade staterna i öster är på väg att bli fullvärdiga deltagare i det europeiska samarbetet. Konturerna till en ny samarbetsoch säkerhetsarkitektur avtecknar sig i Europa. Efter att ha förlamats av det kalla kriget kan Förenta nationerna äntligen börja fungera som det instrument för fred och samarbete som stadgan avser. Revolutionen i öster innebär att det säkerhetspolitiska läget i Europa avsevärt förbättrats. Risken för en stormaktskonflikt förefaller i dag avlägsen. Hotet om ett kärnvapenkrig har kraftigt reducerats. Detta innebär inte att alla hot eliminerats. Kriget i Persiska viken har klargjort för envar vad som kan hända när en hänsynslös ledare förfogar över massförstörelsevapen. Inbördeskriget i det sönderfallande Jugoslavien har givit ett tragiskt scenario för en konflikt på närmare håll. Även utanför Europa har vi under senare år kunnat se en glädjande utveckling mot demokrati och marknadsekonomi. Jag tänker främst på Latinamerika, men också på delar av Asien och Afrika. Den andra världens sammanbrott kan få positiva följder för den tredje världen genom att ideologiska motsättningar i mindre grad kommer att hämma den ekonomiska och sociala utvecklingen. Även om vi tycks leva i en bättre värld i dag än bara för ett år sedan, kvarstår en rad problem -- regionala konflikter och globala överlevnadsfrågor. I sitt slutanförande påpekade Cuellar att det kalla kriget dolt en rad andra verkligheter som är djupt rotade i mänsklighetens villkor. Det är dessa verkligheter vi nu måste ta oss an med förnyade ansträngningar. Trots en ljusare politisk utveckling i världen och betydande ekonomiska och sociala framsteg i många utvecklingsländer kvarstår det faktum att över en miljard människor, var femte individ, lever i djup fattigdom. Befolkningen i dessa länder ökar snabbt. Ekonomiska och kulturella skillnader mellan olika regioner kan hota en fredlig utveckling. Sverige söker med sitt bistånd i samverkan med andra länder främja en långsiktig utveckling som förmår höja de fattiga ländernas levnadsnivå. Samtidigt som vi står fast vid att en procent av vår bruttonationalinkomst skall gå till utvecklingsbistånd lägger vi om biståndspolitiken i riktning mot ett väsentligt starkare stöd för demokrati och marknadsekonomi. Sverige förblir en aktiv partner i utvecklingsländernas ansträngningar att åstadkomma bättre levnadsbetingelser för sin befolkning. Europapolitiken står inte i motsättning till Sveriges engagemang i andra delar av världen. Vi kan inte avskärma oss från förhållandena i andra länder, vare sig de geografiskt befinner sig nära eller långt borta. Världens länder har ett gemensamt ansvar för att finna former att stimulera utveckling och minska välståndsklyftorna. Central och Östeuropa har både en materiell och en icke-materiell sida. Dels handlar det om överföring av pengar, varor och teknik, dels om mänskligt engagemang. Dessa två aspekter får inte frikopplas från varandra. Denna vinter har vi öppet konfronterats med svält och nöd i våra egna grannländer. Genom katastrofbistånd har vi försökt lindra den akuta nöden. På sikt krävs emellertid en annan typ av åtgärder för att skapa ekonomisk och politisk stabilitet. Sovjetkommunismen har lämnat ett tragiskt arv av ekonomiskt kaos, energikris, miljöskador och undertryckta etniska konflikter. Som vi redan bevittnat är övergången från diktatur och socialistisk ekonomi till demokrati och marknadsekonomi både smärtsam och komplicerad. Sverige kan och bör lämna ett väsenligt bidrag till de nyligen befriade nationerna i Central och Östeuropa i deras omvandlingsprocess. Regeringen föreslår därför att resurserna för detta samarbete tredubblas under den närmaste treårsperioden. Inom denna ram avser vi att prioritera Estland, Lettland, Litauen, S:t Petersburgsområdet och Polen -- alla grannar vid Vi känner ett särskilt ansvar för de baltiska staterna. För att åstadkommma en rimlig koncentration av den svenska hjälpen söker vi lägga tyngdpunkten på valutastöd, återupprättande av rättsstaten och demokratin, införandet av marknadsekonomin och dess institutioner, uppbyggandet av fungerande familjejordbruk, stärkandet av enskild företagsamhet samt förbättrandet av kärnkraftssäkerheten. De största resurserna går till kunskapsöverföring. Denna bygger i hög grad på det mänskliga engagemang som spelar en avgörande roll för att biståndet till Baltikum och Östeuropa skall bli framgångsrikt. Under det gångna året har vi bevittnat hur många enskilda människor, organisationer, kommuner, företag och lärdomsinstitutioner tagit initiativ för att hjälpa de baltiska folken och innevånarna i S:t Petersburg. Deras engagemang ger inte bara liv och blod åt samarbetet mellan våra länder. Det skapar också nära och stabila grannrelationer. Även om Oberoende Staters Samvälde i sig utgör en övergång från ett system till ett annat, består det till stor del av nationer som har en egen identitet. Under december och januari erkände Sverige de självständiga stater som ingår i detta statsföbund. Vi hoppas på goda förbindelser med dessa länder, av vilka några ligger i vårt grannskap. Sovjetunionens sammanbrott skedde i stort sett i fredliga former, trots de stora latenta spänningar som fanns inkapslade i denna konstgjorda statsbildning. Att efterträdarstaterna deltar i det internationella samarbetet och vinnlägger sig om att uppfylla ingångna avtal kommer att vara av största betydelse för den fortsatta stabiliteten i vår region. I kraft av sin stora befolkning, sitt väldiga territorium och sina omfattande resurser förblir Ryssland en militär stormakt. En ekonomisk reformpolitik som misslyckas och leder till ett återfall i auktoritära mönster samt spänningar mellan delar av den f.d. sovjetiska krigsmakten utgör de största säkerhetspolitiska hoten på kort sikt. Även om vi verkar för en positiv utveckling måste vi ha beredskap för bakslag. I de baltiska staterna finns fortfarande betydande f.d. sovjetiska stridskrafter. Eftersom denna närvaro inte regleras av bilaterala avtal utgör den en anomali i dagens Europa. Vi förväntar oss att den nya ryska regeringen kommer att verka för ett snabbt och konkret resultat av de förhandlingar som skall reglera tillbakadragandet. Till skillnad från sovjetimperiets förhållandevis fredliga avveckling kunde Jugoslavien inte upplösas utan uppslitande etniska konflikter. För en månad sedan erkände Sverige Slovenien och Kroatien. Sedan ESK och EG trots intensiva ansträngningar inte förmått vinna alla parter för en varaktig lösning av konflikten i Kroatien står nu förhoppningarna till en fredsbevarande FN styrka. Sverige är ett av de länder som bidrar till denna. Medan vi bevittnar en uppsplittring av Östeuropa fortsätter integrationen i Västeuropa. I Maastricht i december förra året tog EG-länderna ett viktigt steg mot en fortsatt fördjupning av sin gemenskap. Färdriktningen stakades ut mot målet, ett allt fastare förbund mellan Europas länder och folk. Bl.a. utformades ramarna för en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Sverige har ett starkt intresse av att så snabbt som möjligt kunna medverka i Europeiska unionens utveckling. Vi är övertygade om att vi kan ge viktiga politiska och ekonomiska bidrag till Unionens, och därmed hela Genom Maastrichtbesluten öppnades också möjligheten för snara medlemskapsförhandlingar med Gemenskapen. Regeringen kommer att med kraft verka för att Sverige skall bli fullvärdig medlem i januari 1995. Europeiska rådets möte i Lissabon i slutet av juni kan ge viktiga impulser till denna tidtabell. Den snabba utvecklingen i Europa påverkar naturligtvis också det nordiska samarbetet. Danmark deltar sedan två årtionden fullt ut i den europeiska integrationen. Sverige och snart även Finland söker medlemskap, medan man i Norge intensivt diskuterar medlemskapsfrågan. Hela Norden utom Island kan således komma att ingå i Europeiska unionen i mitten av detta årtionde. Detta innebär inte att förutsättningarna för ett nordiskt samarbete försvinner, snarare att det kommer att bedrivas också inom en europeisk ram. De nordiska statsministrarna har tillsatt en utredning av det nordiska samarbetet, som under året kommer att resultera i förslag till reformer. Östersjön håller gradvis på att växa fram. Om en vecka äger ett utrikesministermöte rum i Köpenhamn som skall ägnas det framtida Östersjösamarbetet. Därvid kommer bl.a. ett särskilt Östersjöråd att upprättas. Sverige avser att aktivt bidra till detta första, breda tankeutbyte mellan marknadsekonomierna och reformekonomierna bland Östersjöns strandstater. Central och Östeuropas närmande till väst och de allt starkare integrationssträvandena i Västeuropa har delvis gjutit liv i gamla samarbetsstrukturer, delvis skapat nya. Nu avtecknar sig ett dynamiskt mönster av multilaterala och bilaterala kontakter, som utgör det stoff med vilket den framtida europeiska samarbets och säkerhetsstrukturen kommer att vävas. Arten av dessa kontakter -- ekonomiska, säkerhetspolitiska, sociala, kulturella -- demonstrerar med all tydlighet att det nya Europa kommer att söka sin trygghet i ett vidgat säkerhetsbegrepp. Grundvalen härtill lades vid ESK:s toppmöte i november 1990, då deltagarna undertecknade ''Parisstadgan för ett nytt Europa''. I denna förband sig alla parter att verka för demokrati, mänskliga rättigheter och en fri marknadsekonomi. Därmed bekände sig alla Europas stater för första gången till gemensamma värderingar. Därmed blev också ett verkligt samarbete möjligt. Efter Parismötet har ESK för första gången sedan sin tillkomst utvecklat egna institutioner, av vilka den viktigaste är ministerrådet. Dess andra möte ägde rum i Prag i slutet av förra månaden och nästa går av stapeln i Stockholm i december. Detta innebär att Sverige blir ordförandeland efter Tjeckoslovakien. Mot denna bakgrund känner vi ett särskilt ansvar för att ytterligare intensifiera våra insatser i ESK-processen. Vid ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors, som inleds nästa månad, kommer Sverige att aktivt delta i ansträngningarna att förbättra organisationens beslutsförmåga och utöka dess konfliktlösande verksamhet. ESK är det enda europeiska forum som har ett allomfattande medlemskap och en allomfattande dagordning. En helt annan sak är att andra organisationer för närvarande står bättre rustade att handla operativt. Samtidigt som ESK håller på att stärka sina egna mekanismer och beslutsformer förbättras också samarbetet med dessa organisationer. Inom ramen för Europeiska unionen kommer ett antal länder att bedriva ett försvarspolitiskt samarbete i VEU, Västeuropeiska unionen. Ett utbyggt samarbete med de nya demokratierna i Central och Östeuropa är en viktig del av dess uppgifter. Också NATO håller på att få en ny roll genom det säkerhetspolitiska samarbetet med dess forna fiender inom det nyetablerade Nordatlantiska samarbetsrådet, NACC. Många av de central och östeuropeiska länderna eftersträvar i dag medlemskap i NATO som den yttersta garantin för sin säkerhet. EG:s och EFTA:s utvidgade ekonomiska samarbetsrelationer med Östeuropa är också av utomordentlig vikt för den framtida stabiliteten och säkerheten i regionen. Detsamma gäller Europarådets verksamhet för att stärka den demokratiska processen, de rättsliga institutionerna och respekten för de mänskliga rättigheterna. All denna verksamhet står på Exakt hur detta övergripande europeiska samarbete kommer att forma sig under innevarande omställningsperiod efter blockmotsättningarnas upphörande är svårt att bestämt uttala sig om i dag. Vad vi i dag kan ange är ett antal utgångspunkter för vår säkerhetspolitik. Dess hårda kärna är fortfarande den militära alliansfriheten med skyldighet att upprätthålla en betryggande självständig försvarsförmåga för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Det finns ingenting i dagens europeiska process som fritar oss från vårt ansvar att med ett oberoende försvar självständigt skydda vårt stora luft-, sjö och landterritorium. Härigenom bidrar vi också till stabiliteten i Nordeuropa. Eftersom vi inte vet vad framtiden kan innebära har vi ingen anledning att stänga några dörrar. Det är ett starkt svenskt intresse att fullt ut delta i utbyggnaden av det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet inom såväl Europeiska unionen som ESK i syfte att bygga upp en fungerande europeisk säkerhetsordning. Detta innebär att den europeiska identiteten i vår utrikes och säkerhetspolitik gradvis kommer att bli av allt större betydelse. Som ett utslag av den ökade säkerhetspolitiska samsynen i Europa kommer ett europeiskt säkerhetsforum att inrättas efter ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors. Detta blir ett forum för dialog och förhandlingar om rustningskontroll och andra säkerhetsfrågor, som i många fall kommer att avse ett geografiskt område som sträcker sig från Vancouver till Sannolikt kommer dagordningen för detta forum inte bara att omfatta traditionella ESK-frågor som förtroendeskapande åtgärder och nedskärning av konventionella stridskrafter. Frågor om ickespridning och internationell vapenhandel kommer troligen att spela en allt större roll. Detta är problem som är centrala för svenk säkerhetsoch nedrustningspolitik. Regeringen undersöker för närvarande nya möjligheter att i samarbete med andra länder och berörda internationella organisationer förhindra spridningen av kärnvapen, kärnvapenteknologi och klyvbart material samt andra massförstörelsevapen. De mest angelägna åtgärderna rör utformningen av svenskt stöd till de f.d. sovjetrepubliker som söker eliminera kärnvapen och kemiska vapen på sitt territorium och ökade svenska insatser för att åstadkomma bättre säkerhet hos kärnkraftsanläggningarna i Baltikum, Ryssland och Ukraina. Vi kommer också att verka för att ett heltäckande avtal om förbud mot kemiska vapen sluts under 1992 och för att stärka existerande kontrollregimer för alla kategorier av massförstörelsevapen. Inom FN-systemet fortsätter regeringen att driva en aktiv politik på nedrustnings och rustningskontrollområdet. Nu när den bipolära blockuppdelningen upphört har Förenta nationerna avsevärt bättre möjligheter att genomföra stadgans principer och syften att skapa en säkrare värld. Säkerhetsrådets ökade intresse för att förhindra spridningen av massförstörelsevapen visar att FN kan spela en viktig roll i centrala nedrustningsfrågor, även om stormakternas kärnvapennedskärningar sker i bilaterala eller unilaterala former. Som en demonstration av FN:s ökade betydelse efter det kalla krigets slut samlades medlemmarna av FN:s säkerhetsråd till ett toppmöte i New York den sista januari i år. Vid detta möte antog de en deklaration som betonade vikten av FN:s fredsskapande verksamhet och uppdrog åt generalsekreteraren att undersöka hur världsorganisationens kapacitet på detta område kan stärkas. Många av deklarationens tankar kring stärkandet av FN:s konfliktförebyggande förmåga sammanfaller med vad de nordiska länderna tidigare rekommenderat, senast i ett gemensamt uttalande vid det nordiska utrikesministermötet i Reykjavik i januari. Om Sverige får stöd för sin kandidatur till en plats i säkerhetsrådet 1993--94 kan vi där aktivt verka för att omsätta de nya åtgärderna i praktiken. I en enhälligt antagen resolution har 1990-talet utropats till Förenta nationernas folkrättsårtioende. Sverige och de övriga nordiska länderna har definierat några hörnstenar för arbetsprogrammet, såsom respekt för rättsstatens principer och villighet att lösa internationella tvister med fredliga medel. Den svenska utrikespolitiken skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati i världens alla delar. Frågan om ett lands utveckling kan inte skiljas från den om befolkningens mänskliga rättigheter. Sverige verkar för att FN skall spela en växande roll i främjandet av de mänskliga rättigheterna och välkomnar en utveckling i denna riktning. Vid sidan av naturkatastrofer och svält är krig, massivt våld och rättslöshet orsaken till de stora flyktingströmmar vi bevittnat under senare år. Trots att säkerhetsrådet på senare tid demonstrerat en ny anda av samarbete och handlingskraft, kvarstår alltjämt ett antal konflikter på den internationella dagordningen. Jag tänker bl.a. på Afrikas Horn, Afghanistan, Västra Sahara och Cypern. Gemensamt för dem alla är att FN kan spela en betydelsefull roll för deras lösning. Den avgående generalsekreterarens intervention i den utdragna konflikten i El Salvador, liksom de pågående ansträngningarna att lösa konflikten i Cambodja, utgör exempel på kreativa, fredsskapande insatser. Sydafrikas omvandling utgör en dynamisk och i sina huvuddrag löftesrik process. Den har hittills lett till att apartheidsystemets grundläggande rasåtskiljande lagar avskaffats. Å andra sidan är den konstitution som förvägrar befolkningsmajoriteten rösträtt fortfarande i kraft. En svensk parlamentarisk delegation har just besökt Sydafrika med uppgift att ge regeringen ett fördjupat underlag för utformningen av den svenska Sydafrikapolitiken. Händelseutvecklingen i landet avgör när Sverige kan börja upphäva sina sanktioner. I vissa fall är beklagligtvis FN:s möjligheter till effektivt handlande av olika skäl begränsade. I Mellanösternkonflikten har världsorganisationen, särskilt generalförsamlingen, länge betraktats med misstänksamhet av en av konfliktens parter. Förhoppningsvis kan de nya strömningarna i världsorganisationen bidra till att skingra denna misstänksamhet och öka FN:s möjligheter att spela en konstruktiv roll i sammanhanget. Den drivande motorn bakom den regionala fredskonferensen för Mellanöstern har hittills varit Förenta staterna. Sverige stödjer den bräckliga fredsprocess som äntligen har kommit i gång. Varje nytt förhandlingsmöte innebär ett litet steg i riktning mot fred och försoning mellan parterna. Den europeiska säkerhets och samarbetskonferensen är den första riktigt framgångsrika regionala samarbetsordning av den typ som FN-stadgan uppmuntrar i sitt åttonde kapitel. Mellanöstern är ett område som skulle kunna dra stor nytta av ett liknande regionalt arrangemang. Den svenska regeringen stödjer strävandena till multilateralt samarbete inom ramen för fredsprocessen och är uppmärksam på möjligheterna att bidra till denna utveckling. Mellanöstern är granne med Europa, och instabilitet i detta område innebär ett hot mot stabiliteten i vår egen region. Ett starkt och brett samarbete mellan regionerna kan bidra till en fredlig utveckling. Vad vi kommer att se i framtiden är troligen en starkare integration av regionerna och ett stärkande av länkarna mellan dem. Då Europeiska unionen genom integration och samverkan tillväxer i kraft kommer den också mera effektivt att kunna fungera som motor vad gäller att överbrygga klyftorna till de fattigare delarna av världen. Sverige vill verka för ett Europa som är öppet mot sin omvärld. Frihandeln har en avgörande betydelse för tillväxt i alla länder. Det internationella handelssystemet, som bygger på allas fördelar av konkurrens och handel, måste därför försvaras och vidareutvecklas. Sverige deltar aktivt i ansträngningarna att föra de internationella förhandlingarna i GATT om ett förbättrat och utvidgat internationellt frihandelssystem till en lyckosam avslutning. När det gäller de fattiga ländernas utveckling finns en växande medvetenhet om den fria marknadens möjligheter att maximalt nyttiggöra tillgängliga resurser. Flera asiatiska länder har demonstrerat att det går att bryta fattigdomsspiralen genom ett ökat deltagande i världsekonomin. Den tunga skuldbördan i många u-länder kan emellertid utgöra ett allvarligt hinder för ekonomisk och social utveckling. Det förbättrade internationella klimatet har ökat FN:s möjligheter till insatser också på det ekonomiska och sociala området. Samtidigt krävs vissa organisatoriska förändringar för att FN skall kunna spela den ledande utvecklingspolitiska roll som ligger i linje med stadgans syften. Sverige deltar aktivt i ansträngningarna att förbättra världsorganisationens förmåga i detta avseende. Fru talman! Allt fler frågor kräver i dag ett effektivt internationellt samarbete. Vi lever i en värld av växande ömsesidigt beroende. På miljöns område framstår det ömsesidiga behovet särskilt tydligt. Regionala och globala miljöproblem måste lösas i mellanstatligt samarbete. Dessa frågor står högt på regeringens dagordning. FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i sommar kan få stor betydelse för ansträngningarna att lösa akuta miljöproblem som växthuseffekten och uttunningen av ozonlagret. Dessutom skall ett konkret handlingsprogram utformas med syfte att säkerställa världens ekologiska bas för kommande generationer. Det blir vår gemensamma förmåga att handskas med de långsiktiga problemen inom det globala samarbetssystemets ram som avgör om kommande generationer skall kunna leva i vår värld under drägliga förhållanden. Sverige kommer att axla sitt ansvar. Vi har en mycket intensiv utrikespolitisk period framför oss, både regionalt och globalt, genom vår medlemskapsansökan i EG, genom vårt kommande ordförandeskap i ESK och genom vår kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

Fru talman! Fru utrikesminister! De senaste årens rasande snabba förändringar är bara början på en världsomspännande omvandling, vår tids verkliga revolution. En ny världsordning kommmer att ta form. Antingen låter vi den ordningen bestämmas av olika makters godtycke eller formar vi den -- vi, världens länder och folk -- gemensamt och medvetet så att den svarar mot människans behov. Tre principer måste styra arbetet för en människovärdig världsordning. --Den måste grundas på gemensam säkerhet. --Den måste genomsyras av en demokratisk kultur. Den måste präglas av en strävan till allas välfärd. I en värld av allt starkare ömsesidiga beroenden måste vi finna sätt att leva -- inom våra länder, med andra länder och på global nivå -- som är socialt och ekonomiskt hållbara och som står i harmoni med naturen. Människan -- i detta begrepps fulla filosofiska betydelse -- måste bli den nya världsordningens mått. Efter glädjen över det kalla krigets slut, över frihetens och demokratins seger i Östeuropa och över de nya öppningarna inser vi att vi nu bara står i början av en världsomspännande omvandling. Det gamla har dött, men det nya har ännu inte fötts. Detta nya kommer inte av sig självt. Sverige måste fortsätta att föra en aktiv nedrustnings och utrikespolitik. Våra ambitioner måste sträcka sig längre än till t.ex. kontroll av kärnvapen. De måste gälla förstörelse av dessa domedagsvapen. Freden återstår att säkras, nedrustningen att fullföljas och resurserna att frigöras. Demokratins landvinningar måste säkras, dess institutioner förstärkas och dess räckvidd utsträckas. Vi måste möta de gränsöverskridande utmaningar som kommer av miljöförstöringen, av befolkningsutvecklingen och av de tilltagande migrationsströmmarna. Bakom oss har vi ett årtionde av sjunkande levnadsstandard i stora delar av världen. När 1980 gick 50 miljarder dollar från i-länderna i nord till u-länderna i syd. Tio år senare, 1990, var flödet omvänt: 50 miljarder dollar gick från syd till nord. För många i tredje världen innebär den humanisering som vi i Europa sett inom världspolitiken samtidigt en brutalisering av världsekonomin. Ur den osäkerhet som tilltar växer också spänningar. Det finns en växande otålighet med orättvisor och ojämlikhet. Hur mycket fattigdom kan demokratin bära? Hur mycket orättvisor tål den globala säkerheten? Många krafter runt om världen verkar i dag för att bekämpa fattigdom och förtryck. Men i den kampen är framgång ännu inte säkrad. De globala samarbetsformerna är inte på plats. Våldets och osäkerhetens tid är ännu inte förbi. De i den rika världen som hänger sig åt självgodhet och självtillräcklighet bedrar sig. De i den rika världen som tror att deras intressen kan säkras genom fasthållandet vid gamla strukturer, genom inåtvändhet och utan att skapa möjligheterna till genuin global samverkan bedrar sig också. De för världen bort från, inte fram mot, gemensam säkerhet. De hindrar, de främjar inte, framväxten av en demokratisk kultur. De försvårar, de underlättar inte, strävan efter allas välfärd. Vi måste lära av misstagen. När demokratin skulle konsolideras i Europa efter andra världskriget ställdes Marshallplanen till förfogande. När t.ex. Latinamerika i dag skall konsolidera demokratin efter militärjuntorna, finns ingen Marshallplan att tillgå. I stället har resurser motsvarande 15 Marshallplaner lämnat Latinamerika under det senaste årtiondet. Uruguays förre president Sanguinetti har med visst fog påpekat: Ni i de rika länderna kräver att vi demokratiserar, men er ekonomiska politik hjälper demokratins fiender. När Sydafrikas folk står mitt uppe i frihetskampen, då kan inte Sveriges främsta mål vara sanktionernas upphävande. Vi måste tydligt stå på den fredliga samhällsomdaningens sida och stödja ANC och de andra demokratiska krafterna, vita som svarta. När palestinier och israeler försöker finna en lösning bortom terror och ockupation för sina folk och nationer, går det inte att komma förbi PLO, ej heller Shamir-regeringens olagliga bosättningar. Fru talman! När de europeiska länderna samlades i Paris för ett drygt år sedan inom ramen för ESK för att underteckna ett gemensamt dokument var det kulmen på en lång process som inleddes under det kalla krigets dagar. Många av de idéer som nu genomförs kan härledas till det arbete som under Parisstadgan binder länderna till en gemensam uppsättning värderingar och regler som är mer långtgående än kanske någon grupp länder tidigare någonsin har förbundit sig till. Dessa framsteg har betydelse långt utanför Europa, inte bara därför att Parisstadgan slutgiltigt sätter punkt för det kalla kriget och öppnar vägen för ett nytt europeiskt och globalt samarbete, utan också för att dess principer och regler kan ha tillämpning på många andra håll i världen. Inget kommer att visa tydligare om vi menar allvar med en ny världsordning än Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro nu i juni. Tjugo år efter miljökonferensen i Stockholm och ett par år efter Brundtlandkommissionens rapport samlas nu världens länder för att söka nå överenskommelser i frågor av uppenbart gemensamt intresse. Om konferensen gör framsteg kommer den att med konventioner, deklarationer, handlingsprogram m.m. binda världens länder i långtgående förpliktelser. Vad händer då om ett land inte vill eller inte kan leva upp till förpliktelserna? Sanktioner eller stöd? Hur vi handskas med detta kommer att avslöja om vi menar allvar med en ny världsordning eller inte. Det här ställer frågan om globalt ledarskap på sin spets. Det är uppenbart att sådant ledarskap måste vara en gemensam angelägenhet. Ingen grupp rika länder i nord kan ersätta globala -- och regionala -- styresformer. Ingen stormaktshegemoni, om än aldrig så välvillig, kan möta de globala utmaningarna. Det är inte bara moraliskt oacceptabelt, det kommer också att visa sig ineffektivt. För ett år sedan rasade Gulfkriget och slutade i död och förstörelse, i mänsklig och miljömässig katastrof. Saddam Hussein bär det yttersta ansvaret för denna tragedi. Sorgligt nog kunde inte FN förhindra Iraks invasion av Kuwait, ej heller bidra till att lösa konflikten på fredlig väg. För tio år sedan föreslog Palmekommissionen och andra konkreta åtgärder som skulle ha höjt tröskeln betydligt och fått en invasionsmakt att tänka två gånger innan den tog till våld. Det var efter Gulfkriget som vissa började tala om en ny världsordning. Den världsordningen startade med en tragedi -- det kurdiska folkets. Ett globalt förvarningssystem och en krigsförebyggande mekanism inom FN:s ram var en bland flera åtgärder som kommissionen föreslog. Dessa frågor stod i centrum för det s.k. Stockholmsinitiativet för gemensam säkerhet och globalt ledarskap från i april förra året. Det dokument som antogs uppmanade världens ledare till visionärt handlande i ''San Francisco-andan'', alltså i den anda som för snart 50 år sedan skapade FN kan nu bli den organisation den var avsedd att bli. FN-stadgan, mänsklighetens kanske viktigaste dokument någonsin, ger oss stora möjligheter. Svensk utrikespolitik har över åren arbetat konsekvent med detta mål. Våra bidrag har varit konkreta och gällt så gott som alla FN:s områden. Vi har lojalt ställt upp med svenskars insatser och med stora resurser. Vi har också varit kritiska och ständigt sökt förstärka och effektivisera organisationen. Vår FN-ambassadör, Jan Eliasson, har utnämnts till en av de biträdande generalsekreterarna hos den nye FN-chefen, Boutros Ghali. Denna utnämning, liksom utnyttjandet av svensk diplomatis tjänster i många olika sammanhang -- som Rolf Ekéus i Irak-frågan och Anders Kompass i El Salvador -- är en bekräftelse på värdet av Sveriges konstruktiva engagemang, på trovärdigheten i en framsynt utrikespolitik. Denna får inte gå till spillo. Det är viktigt nu att säkerhetsrådet har blivit mer handlingskraftigt. Men det är oroande att så många länder inte lever upp till sina ekonomiska förpliktelser gentemot FN. USA, som är skyldigt 141 miljoner US dollar för de fredsbevarande insatserna, är också vad gäller den allmänna budgeten världsorganisationens störste gäldenär. Fru talman! Ett starkare FN och ett världsomfattande engagemang ligger i högsta grad i Sveriges intresse. Det har därför varit nedslående under de gångna månaderna att konstatera att den moderatledda utrikespolitiken förefaller sakna global utblick. Moderaternas engagemang tycks inte sträcka sig bortom Europas och de rika ländernas gränser. Europapolitiken är nu liksom tidigare av central betydelse för vårt land, men det har redan länge varit uppenbart för generation efter generation svenskar att ingen av oss längre kan räkna oss bara som svenskar och europeér. Vi måste också se oss som medborgare i världen. Svensk välfärd är beroende av att vi klarar av att skapa ett effektivt och globalt samarbete. Svenskt näringsliv behöver alltmer marknaderna också utanför Europa. Sveriges miljöproblem kan inte lösas utan också globala överenskommelser. Sverige kommer inte att stå opåverkat om fattigdom och förtvivlan tilltar och driver fram en ökad migration. Sverige kommmer inte att stå opåverkat om intolerans och främlingsfientlighet eldar under nya konflikter. Nya murar kan inte skydda oss. Det är en illusion att tro att vi kan bygga vår välfärd under en glänsande glaskupa, i isolering och inåtvändhet. Välfärdsenklaven, den må vara svensk eller västeuropeisk, är varken moraliskt eller politiskt hållbar i längden. Fru talman! För Sverige, omedelbar granne tilll fem östeuropeiska länder och en världsdel som nyligen befriats från diktatur, är det nu också av största betydelse att inte nya murar uppstår i Europa. Den fallna järnridån får inte ersättas av nya välfärdsmurar. Det är långt ifrån säkert att länderna i öst kommer att hitta de rätta balanserna och de rätta kombinationerna av nationell frigörelse, gemensamt ansvarstagande och ömsesidig respekt och tolerans och de rätta kombinationerna av radikal omvandling och stabilitet, av marknadsekonomiska reformprogram och politiska, sociala, miljömässiga och många andra ambitioner. Det finns inga enkla lösningar, och det räcker inte med att vi dyrkar Mammon. Förvisso behövs nu radikala reformer. Men de i väst som nu utan eftertanke skriver ut stålbadsrecept och talar om att genomföra ''gigantiska samhällsexperiment'' riskerar att göra de ranka samhällena en björntjänst. Det sista de behöver är nya klassideologier. Demokratin kan bli det första offret. År av förtryck och förljugenhet har satt sina spår. Vi måste ge vårt fulla stöd så att demokratins kultur får fotfäste i samhällena och deras institutioner. Samarbetet med övriga Europa kommer att vara avgörande. FN-stadgan och ESK:s Parisstadgar måste binda också de nya länderna. Så kan vi skapa den trygghet i en bredare gemenskap som är det bästa försvaret mot odemokratiska och kanske våldsamma försök att utnyttja det labila läget. Men samarbetet måste också ha en materiell sida. Ett konkret stöd har utlovats från många håll. Men vad har det blivit av löftena? Enligt uppgift har bara ca 20 % av de 45 miljarder dollar som västvärlden utlovat sedan 1989 verkligen kommit till användning. Risken förefaller stor att alltför litet görs. Därför ställer vi socialdemokrater oss undrande över hur den svenska regeringen försinkar stödet till Öst och Centraleuropa. I budgetpropositionen presenterades en ram, som hittills visat sig vara tom. De rubriker som utrikesministern redovisade i dag för detta bistånd är inte heller nya. Och de saknar exekutiv prägel. Det vet alla med inblick i sakernas tillstånd. Detta är en fråga av nationellt svenskt intresse. Socialdemokraterna har i en motion här i riksdagen lagt fram sina förslag. Det blir nu utrikesutskottets uppgift att närmare precisera vad regeringen lämnat ogjort. Vi måste snabbt nå en överenskommelse om hur stödet skall se ut. Fru talman! Förutsättningarna finns nu att bygga en ny alleuropeisk säkerhets och samarbetsordning. Arbetet i ESK och Europarådet har varit avgörande. Europeiska unionen kommer att alltmer stå i centrum för det europeiska samarbetet. Sverige kommer som medlem i denna union att kunna ge sitt bidrag till samarbetet. Socialdemokraterna deltar redan indirekt i detta arbete genom en aktiv medverkan i socialistgruppens parlamentariska möten i Strävan efter gemensam säkerhet har motiverat Sveriges deltagande under snart två årtionden i arbetet med att söka nya säkerhetsstrukturer i Ingen kan i dag säga vad som blir den slutliga ordning som bäst gagnar Europas folk. EG:s toppmöte i Maastricht utvidgade sina ambitioner på säkerhets och försvarspolitikens område. Inget medlemsland kan emellertid tvingas att delta i Västeuropeiska unionen eller att följa dess beslut. Något alternativ till vår militära alliansfrihet föreligger inte i dag. Men detta skall inte hindra Sverige från att vara en aktiv part i sökandet efter nya alleuropeiska säkerhetsstrukturer. När nu regeringen säger sig vilja öka sitt engagemang i ESK-processen är detta en både nödvändig och välkommen nyorientering. ESK är för oss den ideala ramen för en framtida europeisk fredsordning. Samtidigt bör vi ha ett öppet sinne inför de förändringar som nu kan ta form. De närmare kontakterna mellan NATO och de central och östeuropeiska länderna inom det nordatlantiska samarbetsrådet innebär ett paradigmskifte i europeisk säkerhetspolitik. I förlängningen ser vi konturerna av en alleuropeisk säkerhetsorganisation, med kollektiv säkerhet, egna fredsbevarande trupper, möjlighet till sanktioner mot en fridsstörare och en europeisk fredszon som mål. Fru talman! Kammaren återvänder till debatten om EG:s utveckling senare i dag, men låt mig understryka den betydelse det närmare europeiska samarbetet har för socialdemokraterna. Vi vill gå in i EG inte i motvillig eftergift till ekonomiska realiteter utan som en konstruktiv partner. Vi tror inte att allt samarbete nödvändigtvis blir lätt eller att framstegen blir automatiska, men vi är övertygade om att ett närmare europeiskt samarbete och ett medlemskap i EG är till gagn för Sverige och de värden som socialdemokraterna och likasinnade står för. Det nordiska samarbetet bör förnyas. Tvärtemot de signaler som synes komma från statsministern och utrikesministern är det hög tid att i det nya Europa utveckla Nordens roll. Det är också givet att Sverige har en särskild roll att spela i att utveckla samarbetet mellan länderna kring Östersjön. Därför är det bra att regeringen nu äntligen tar tag i frågan om ett Östersjöråd. Fru talman! Det finns förutsättningar för fortsatt bred enighet om utrikespolitiken. Utrikesdeklarationens försiktiga och föga omskakande innehåll är en bekräftelse på att moderaterna tagit intryck av kritiken mot deras extraturer, en kritik som inte bara kommit från oss socialdemokrater. Vi är inte nöjda med den passivitet, bristande konkretion och grunda analys som återspeglas i avsnitten om Östeuropa, Mellanöstern och Vi saknar en klar svensk linje i fråga om fred och nedrustning. Vi delar inte heller regeringens rosenröda förtröstan på Mammon och marknadskrafterna som alltings undermedicin. Även Pinochet älskade marknaden. På en punkt innehåller regeringsdeklarationen grov propaganda. Att hävda att man nu skulle ha lagt om biståndspolitiken i riktning mot ett väsentligt starkare stöd för demokrati är rena falskdeklarationen. För den utrikespolitiska enigheten kommer riksdagens roll nu att vara mycket viktig. Socialdemokraterna har i fem partimotioner givit sitt bidrag till att ange riktlinjerna, komma med lösningar och nå enighet. Sverige har genom årtionden byggt en tydlig internationell identitet. Den är en tillgång när vi nu skall bidra till den nya ordning som vår tid kommer att se växa fram i Europa och i världen. Omvärlden förväntar av Sverige att vi ger det bidraget till att förverkliga visionen om en värld grundad på gemensam säkerhet, genomsyrad av en demokratisk kultur och präglad av en strävan till allas välfärd.

Fru talman! Jag har aldrig hört någon i den här talarstolen ge uttryck för så pass mycket av dryg storsvensk självgodhet som Ian Wachtmeister här gjorde. Att tala om adoption av ett land visar vilken halvkolonialistisk syn på omvärlden som grasserar i Ny Demokrati. Vad vi skall syssla med är samarbete med våra grannländer på lika villkor och med ömsesidig respekt för våra resp. länders integritet. Vapenexporten skall släppas fri, menar Ian Wachtmeister. Den skall tydligen ersätta våra relationer med tredje världens länder. Är det inte så, Ian Wachtmeister, att vapenexporten och krigen i tredje världens länder är ett av skälen till den flyktingsituation som råder i världen och som påverkar också vårt land? Vilka är det som har bidragit till korruptionen i tredje världens länder? Ja, naturligtvis de som har låtit sig korrumperas men också de som har stått för korruptionen -- bl.a. Ian Wachtmeisters vänner i de svenska multinationella storföretagen, som har använt sig av sådana här metoder för att kunna främja svensk handel i den här delen av världen. Detta är också ett problem. Fru talman! Det är nu drygt 14 månader sedan vi debatterade svenskt medlemskap i EG -- en ansökan som måste ses som ett av de viktigaste besluten under efterkrigstiden. Det handlar om ett beslut som i en förlängning innebär ett hot att nationen underordnas beslut som fattas i en superstat och som gör slut på en lång epok av militär alliansfrihet och neutralitet. Besluten för drygt ett år sedan fattades utan att någon egentlig debatt hade förts i vårt land. Det var inte särskilt många som kände sig välinformerade om konsekvenserna. Dessutom hade inte riksdagen gjort någon djupare analys. Stora partikongresser hade också genomförts utan att frågan ägnats någon större uppmärksamhet. Nu efter Maastrichtmötet skall Sverige enligt gällande portalparagraf vara med om att hävda den europeiska identiteten på världsscenen genom att förverkliga en gemensam utrikes och säkerhetspolitik, som i slutänden skall innefatta formandet av en gemensam försvarspolitik. Om Sverige som EG-medlem skall använda sin vetorätt i försvarsfrågor kommer detta givetvis att ställas mot vår lojalitet gentemot Maastrichtöverenskommelsen. Såvitt jag förstår sluter utrikesministern i dag upp bakom denna. Att i det läget upprätthålla alliansfrihet och neutralitet torde inte vara en lätt uppgift. Det sätt på vilket EG-frågan har handlagts i den svenska riksdagen är inte ägnat att stärka förtroendet för den demokratiska beslutsprocessen i vårt land. Dessutom är det illavarslande för framtiden. Det faktum att den ena supermakten nu upplöses och försvinner kan inte dölja förhållandet att klyftorna i världen under lång tid kommer att innebära avsevärda konfliktrisker. Rustningarna i fattiga länder pågår fortfarande. Även vår regering hoppas på ökande vapenexport. Miljöförstörelse i form av jorderosion, ökenutbredning, överavverkning av skog, överkonsumtion av sötvatten och växthuseffekt kan leda till nya flyktingvågor. Lägg därtill skuldkrisen i de fattiga länderna och de synnerligen ojämlika handelsvillkor som de rika länderna har påtvingat dem. Av t.ex. EG-områdets handel är u-ländernas handel en minskande del. Betydelsen av biståndspolitiken försvagas också. Som världen ser ut i dag behövs alla krafter som är beredda att utan alliansbindningar försöka medverka till att lösa de konflikter som med all sannolikhet kommer att uppträda på den internationella arenan. Ett medlemskap i EG kommer givetvis att binda upp den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken. I övriga internationella fora talar EG med en röst. Som delstat får Sverige finna sig i att agera inom EG:s politiska system. Jag noterar också att Pierre Schori i dag talar sig varm för den nya ekonomiska världsordningen. Jag uppskattar det. Men samtidigt vill EG-länderna att den skall avföras från FN:s dagordning. I EG-betänkandet 1990 skrevs: ''Institutioner för konfliktlösning håller på att utvecklas så att motsättningar mellan alla Europas länder kan lösas innan konfrontation uppstår.'' Man tänkte då närmast på ESK-processen. Bara ett år senare är nu bilden delvis annorlunda. Detta speglas också i regeringens utrikesdeklaration. Även om situationen i Östersjöområdet på många sätt ter sig hoppfull, kan ingen dölja att resterna av Stalins imperium skakas av hotfulla konflikter. Vänsterpartiet ser positivt på den ökande ekonomiska ramen för samarbetet med Östeuropa, men det är illavarslande att så litet av det ekonomiska samarbetet kommit i gång. Den kaotiska situationen i OSS-staterna måste vara en varning även för oss. I realiteten är redan två ESK-stater i krig med varandra. Jag tänker då närmast på Armenien och Azerbajdzjan. Den jugoslaviska stat som i hög grad präglades av Tito har slitits sönder i blodiga konflikter. I f.d. Jugoslavien ger sig nu FN in i en mycket känslig balansgång mellan olika intressen. Om FN:s uppdrag misslyckas kan konflikten i Balkanområdet sprida sig. EG:s förslag att erkänna Makedonien har väckt starka reaktioner i Grekland. Bulgarien har erkänt och Turkiet har lovat att erkänna den nya staten. Här ser vi hur gamla fiendskaper och allianser återuppstår. Turkiet och Iran tävlar om inflytandet i de islamiska republikerna i f.d. Sovjetunionen. Pakistan uppvaktar Kirgisistan och Kazakstan med lockande erbjudanden, och detta framkallar i sin tur oro i Kina. Omvälvningarna i den här delen av världen lockar också militanta krafter att slå på trumman för ett nytt islamiskt block, som skall sträcka sig från Centralasien till Nordafrika, och som skall kunna ta konfrontationer med västvärlden. Konflikten vid Persiska viken måste väl ändå ha lärt oss att konflikter på litet längre avstånd även kan hota vår säkerhet. Det går inte att närsynt stirra bara på vårt allra närmaste område och tro att Sveriges alliansfrihet och neutralitet nu inte längre behövs. Det är vänsterpartiets bedömning att ett medlemskap i EG på sikt skulle leda till större risker för att Sverige dras in i militära konflikter än med bibehålen verklig alliansfrihet och neutralitet. Gudrun Schyman kommer senare i dag att närmare redovisa våra argument mot ett medlemskap i EG. Regeringen säger att den hårda kärnan fortfarande är alliansfriheten, med skyldighet att upprätthålla en betryggande självständig försvarsförmåga, för att kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Men vad händer om vi är oeniga med den framtida västeuropeiska unionen om hur hotbilden ser ut i vårt närområde? Kan denna framtida förbundsstat med gemensam utrikes och försvarspolitik tillåta att vi som delstat sätter förbundsstatens säkerhet på spel? Jag tvivlar på detta. I den försvarspolitiska propositionen, som kom i går, och i utrikesministerns anförande i dag motiveras ökade satsningar på det militära försvaret bl.a. med hotbilden i vårt närområde. Trots statsfinansiell kris och att alla andra industriländer minskar sina rustningar, satsar regeringen på ökade militära rustningar för att nå ökad säkerhet. Man får nästan en känsla av att den gamla rysskräcken åter håller på att spelas upp. Konflikter mellan stormakterna kan leda til angrepp på Sverige, heter det i propositionen. Vilka stormakter kan det tänkas vara? Om det är Ryssland och en framtida tyskdominerad europeisk union är ju likheterna mellan de tidigare spänningarna mellan Warszawapakten och NATO påfallande. Varför skulle i så fall inte den gamla riktiga alliansfriheten i fred, syftande till neutralitet i krig fortfarande hålla som säkerhetsdoktrin? Europas säkerhet kan bara skapas gemensamt av alla Europas stater och folk. Därför skall vårt säkerhetspolitiska arbete ha sin tyngd i ESK och inte i EG. Sverige har ett särskilt ansvar nu när ordförandeskapet i ESK skall förvaltas. Sveriges roll måste vara att arbeta aktivt för att lösa konflikterna med fredliga medel, för avspänning och nedrustning, för skärpt kontroll av vapenhandeln och för att stärka ESK så att uppföljningsmötet i Helsingfors verkligen producerar resultat, som också ökar säkerheten i vår del av världen. Skrotandet av kärnvapnen måste fortfarande vara en central strategi. Samtidigt måste arbetet fortsätta för att stärka FN, så att världsorganisationen äntligen kan fullgöra sina fredsbevarande och fredsskapande uppgifter. Det gäller inte minst att skaffa fram pengar till de många fredsbevarande operationer som FN nu har satsat sin prestige på. Det är genom ett stärkt samarbete nationerna emellan som krig görs omöjligt. Sverige har i snart 180 år kunnat hålla sig utanför militära konflikter, utan att ingå allianser med stormakter. Den geografiska belägenheten har varit en viktig förutsättning för vår speciella utrikespolitik. Den har haft större betydelse än några speciella moraliska kvalifikationer hos våra medborgare. Den geografiska belägenheten är trots omvälvningarna och kriserna i vår omvärld densamma. Fru talman! Mellanöstern är fortfarande den hetaste konflikthärden. Israels agerande på Mellanösternkonferensen riskerar att förlama den. President Bush kommer sannolikt inte att ha mycket tid -- och inrikespolitiskt stöd -- att ägna USA börjar. Nu är det ''America first'' som gäller. Därför anser vi att det var mindre klokt av statsministern att inte hörsamma Yassir Arafats vädjan om initiativ. Statsministern kunde gott ha talat med Bush om vad som hotar om Israel får fortsätta med sina nya bosättningar och med terror mot palestinierna. Det ligger inte i fredens intresse att passivt se på hur PLO:s auktoritet försvagas och hur extremiströrelser -- styrda från Teheran -- vinner ökat stöd bland jagade och desperata palestinska ungdomar. Nu är det hög tid att fredsprocessen leder till resultat, om inte en ny katastrof skall drabba de plågade folken i denna region. Samtidigt måste frågan om Israels kärnvapen tas upp, för det är ju hotet från dem som de arabiska härskarna utnyttjar för att skaffa sig kärnvapenkapacitet, för att skaffa sig en ''islamisk bomb''. Det räcker inte att förstöra anläggningarna i Irak. Hotet kommer att bestå så länge Israels kärnvapen finns. Fru talman! I år firas 500-årsminnet av Amerikas Columbus i Västindien. Detta jubileum är bittert för Amerikas indianer. För dem har det varit 500 år av folkmord. Amerikas guld och silverskatter plundrades, vilket gav kapital till Västeuropas utveckling. Peruanska ekonomer har räknat ut att Spanien är skyldigt sina forna kolonier i Triangelhandeln med slavar, socker och bomull blev motorn i Västeuropas ekonomiska utveckling. Det var här som klyftan uppstod mellan rika och fattiga länder. När 500-årsminnet nu skall firas borde européerna erkänna att den europeiska identiteten inte bara består av vårt demokratiska och humanistiska arv. Det är också conquistadorerna och slavhandlarna som har präglat Europas historia. Vore det därför inte lämpligt att regeringen just i år på något sätt ägnar Amerikas indianer en särskild uppmärksamhet? Erkännandet av kolonialismens skuld skulle t.o.m. vara ett sätt att förtydliga vad som menas med den europeiska identiteten.

Fru talman! Jag vill börja med att ta upp herr Baltikum. Han sade att vi inte skall adoptera. Han fick på slutet ihop det till att det var typiskt för storföretag att förstöra för andra. Jag talade inte om att ockupera, vilket är en term som väl är vanligare inom den sfär som herr Hurtig brukar röra sig i. Jag talade om hur man skall hjälpa andra och samarbeta med andra. Jag vet att det är termer som är helt främmande för såväl Stalin som Lenin som Marx och de andra grabbarna. Men nu för tiden kan man tala om hjälp och samarbete. Det är viktigt att få i gång handel, att få dit företag som investerar och bygger samt att folk får en ökad standard och kan äta sig mätta. I dagens läge måste man se möjligheterna. Vi är väldigt bra på att hela tiden se svårigheter. Möjligheterna till förbättringar måste ju var jättestora i länder som skövlats av de hänsynslösa kommunister som har styrt, dvs. de som inte hann få bort ''pk:t'' och bli bara vanliga, trevliga och samhällstillvända ''v'', så som ni har blivit inom ''v'' här i Sverige. Det finns formella byråkratiska hinder för att åstadkomma det där som jag talade om, men det handlar inte om det, utan det handlar om idéen att man skulle kunna göra någonting, att vi i Sverige skulle kunna anta en utmaning om någonting som är värt namnet och säga att vi nu på fullaste allvar skall försöka hjälpa ett annat land. Jag tycker ändå att vi skall titta på detta. Visst vore det väl trevligt om vi kunde göra någonting sådant, eller hur, fru talman? Jag har en annan briljant idé när det gäller uhjälpen. U-hjälpen är ett misslyckande. Låt oss vara överens om det och inse det. Sedan kan vi ju skylla på andra. Jag kan skylla på er och ni kan skylla på mig. Men det har ju inte blivit bättre i något av mottagarländerna, till vilka vi har skickat 100 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar under de senaste åren. Sydostasien, däremot, har inte fått något bistånd alls. Det rör sig om länder som växer med en takt som gör att det mörknar för ögonen t.o.m. på oss. Dessa länder växer med i genomsnitt 7 % om året, och det finns länder med en tillväxttakt på 10 %. I Sydostasien förstod man vad det handlade om och tog vara på möjligheterna. Man jobbade på. Man fick lära sig att förstå vad småföretag och infrastruktur betyder. Där växer det så att det knakar. Man talar om att länderna i Sydostasien tillsammans kanske t.o.m. skulle kunna passera När det gäller den u-hjälp som vi betalar ut, menar jag att principen om ett mottagarland och ett givarland bör vara vägledande. Det bryter givetvis mot Jantelagen, framför allt mot den paragraf som säger att om det hade varit så enkelt, så hade vi redan gjort det. Men nu bortser vi från detta -- den här paragrafen gäller ju för alla goda idéer. Hjälpen till fjärran länder måste förändras. Den har inte varit framgångsrik, och därför måste man göra någonting rationellt, t.ex. införa principen om ett givarland och ett mottagarland. Den sammanlagda byråkratin skulle då minska, samtidigt som u-landets kapacitet att tillgodogöra sig hjälp skulle öka i motsvarande grad. Insikten om vad man sysslar med skulle antagligen tiodubblas, om det bara finns en givare till resp. land. Dessutom skulle ansvaret rent matematiskt räknat tjugodubblas, eftersom det är fråga om ett mottagarland i stället för 20. Vidare skulle mottagarlandet slippa ha problemet att ha reservdelar för 60 olika sorters pumpar från olika sorters traktorer med 300 olika sorters hjul osv. Mottagarlandet skulle också undvika att bli passiva bidragsmottagare. I dag går en stor del av den kvalificerade arbetskraften åt till att ta emot alla möjliga u-hjälpsdelegationer som kommer på besök. Med de resor som riksdagens olika utskott planerar förstår jag precis hur illa de måste ha det i dessa länder, om det kommer människor åkande i samma utsträckning från alla möjliga parlament runt jordklotet, och dessutom tillkommer SIDA:s alla delegationer. Om man lyssnar till folk som under lång tid har arbetat i u-länder, förstår man att u-hjälpen i dag är en parodi. Det värsta är att denna parodi är en tragedi. Nu gäller det att få till stånd en rationellt utformad, välskött hjälp, givetvis med mycket stora inslag av hjälp till självhjälp. I dag finns det alltså 20 mottagarländer som är aktuella för svenskt bistånd. Vad som egentligen händer i dessa länder kan nog bäst beskrivas med den gamla politikertermen: det har jag ingen aning om. Alltså: Förslaget är att man skall se över -- vilket inte kan ske på en sekund, men på litet sikt -- om inte vi skulle göra insatsen i ett land. Det är således samma idé som att vi skulle koncentrera våra insatser i vår närhet till ett område. Då kan vi också koncentrera våra insatser i fjärran på ett land. Det finns enorma rationalitetsvinster att hämta. Jag tror att också mottagarna skulle tjäna väldigt mycket på det. Det skulle även vi göra, för då skulle vi nämligen som omväxling veta vad vi sysslar med.